Herr talman! Det är inga utslängda rallarsvingar. Jag hämtar fakta från den motion som jag nämnde, som Anders Castberger har skrivit under. Det framgår inte på något ställe i den att vi skall avreglera i Sverige i samma takt som i andra länder. Det står, som Anders Castberger själv har refererat, att det ”innebär att handeln med fisk och andra marina produkter liberaliseras den 1 juli 1990”. Han talade också om att det inte får innebära snedvridna statsstöd. Anders Castberger talar dessutom i motionen om att gränsskyddet skall avskaffas. När har svenskt fiske haft svenskt gränsskydd, Anders Castberger? Jag har aldrig upplevt att svenskt fiske har haft något gränsskydd, och det kommer troligen aldrig att få det heller. I motionen sägs också: ”Det viktiga är att en avtrappning av stödet verkligen sker”. Då talar man om Sverige. Det är inget annat man talar om än Sverige. Vidare framhålls: ”Den föreslagna utredningen bör också vara uppmärksam så att snedvridande stöd inte ges under regionalpolitisk täckmantel.” Jag skulle också vilja påminna Anders Castberger om vilken ståndpunkt folkpartiet har intagit i olika frågor, t.ex. när det gäller fiskerilånen. Folkpartiets representant i fiskeristyrelsen ville ha en ökning. Men i jordbruksutskottet gick folkpartiets representanter emot en ökning av laxstödet och stödet till foderfisk. Sälfrågan kan Anders Castberger diskutera med den som kan fiske. Det finns mycket att titta på och resonera om vad beträffar folkpartiets fiskeripolitik.
Herr talman! Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att när Jens Eriksson skall citera ur folkpartiets kommittémotioner väljer han att läsa första meningen till hälften och sedan inte låtsas om vad som därefter står, utan ens ett kommatecken som skiljelinje, nämligen ”så att fullständig frihandel med fisk råder fr.o.m. år 1994”. Det är nämligen vad EFTASs rådsmöte har kommit fram till att ändra EFTA-konventionen i enlighet med. Faktum är att detta är de länder som ingår i EFTA med på. Vi förutsätter självklart att såväl Sverige som andra länder följer de regler vi har kommit överens om i internationella organ. Jag har, som Jens Eriksson också kanske kunde ha hört i mitt anförande, uppmanat regeringen att följa upp att även övriga länder följer de överenskommelser vi har gjort. Det är stor skillnad mellan en traditionell konservativ högerpolitik och en liberal folkpartipolitik. Högerpolitiken står ju enligt läroboken för en strängt protektionistisk linje, till stort men för konsumenter. Vi i folkpartiet står självfallet på konsumenternas sida, men har också understrukit — det gjorde jag i mitt anförande — hur viktigt det är att vi har en fiskarkår som också får de ekonomiska och sociala förmåner som alla andra i samhället har rätt till.
Herr talman! Ja, visst är det skillnad mellan folkpartiets fiskeripolitik och vår. Det är stor skillnad — det är det jag har försökt att förklara för Castberger. Det är därför jag uppmanar Castberger att sätta sig ned och diskutera folkpartiets fiskeripolitik — folkpartiet har tidigare varit fiskerivänligt. När det gäller hur man skall avreglera har inte Castberger och hans kamrater i jordbruksutskottet ställt upp på reservation nr 2, som vi andra har skrivit under och där vi säger att fisket skall avregleras i samma takt i Sverige som i övriga EFTA-länder och i EG och att man skall ta hänsyn också till andra saker än själva stödet, t.ex. skatterna. Där har ni inte ställt upp — det är bara att konstatera att det är så. Jag läste upp halva meningen därför att det är den halva meningen som har betydelse. Att stödet skall vara helt avvecklat vid utgången av 1993 känner vi alla till, men att det skall ske en liberalisering den 1 juni 1990 stämmer inte, Vi har tre år på oss att avveckla stödet. Vi kan under tre år behålla prisregleringen, och vi kan under tre år bevara prisregleringsavgifterna och finansiera den med dem. Den möjligheten vill vi ha kvar och utnyttja, och det hoppas jag att vi skall ha.
Herr talman! Jens Eriksson försöker återigen att — vilket inte är till båtnad för kammarens ledamöter — förvränga innehållet i motionen.

Fiskeripolitik är inte bara fiskeripolitik — det handlar i det här fallet om handelspolitik, och där står moderaterna faktiskt för en traditionell konservativ högerpolitik, en protektionistisk politik. Folkpartiet har inte tidigare varit positiv till fisket, som Jens Eriksson säger — vi har tidigare varit och är fortfarande positiva till fisket. Det är självklart att vi förutsätter att avregleringarna sker i den takt som överenskommelsen förutsätter. Det behöver vi inte någon reservation för att understryka.

Herr talman! När vi nu diskuterar fiske diskuterar vi samma saker som tidigare i dag när vi debatterade jordbruk, nämligen på vilket sätt vi skall anpassa den svenska näringen till omvärlden. Jag tycker att det är naturligt och riktigt att vi gör det på ett sådant sätt att vi inte utsätter de svenska fiskarna för någonting som andra inte vill göra. Vi måste alltså ha en politik som stämmer väl överens med det som sker i EG och EFTA. Jens Eriksson talade i sitt anförande kunnigt och engagerat om fisket. Han sade att han brukar tala för döva öron, men jag måste säga att jag ganska ofta lyssnar på honom när han talar. Det är ganska bra för oss som inte är direkt involverade i fisket och kan det utan och innan att ha med någon som kan det och kan berätta hur det fungerar. Anders Castberger må tycka att det är inskränkt och protektionistiskt — jag tycker i alla fall att det som Jens Eriksson sade var rätt. Vi måste alltså ha en politik som gör det möjligt för svenska fiskare att fungera även i framtiden. Jag skall inte gå närmare in på den delen av det hela — det är redan så grundligt diskuterat, och vi har ju en reservation på den punkten; jag bara hänvisar till den. Från centerpartiets sida har vi också krävt att vi skall ha ett miljömål när det gäller fisket och fiskets förutsättningar. Det gäller naturligtvis också i berörda delar insjövatten, men framför allt gäller det haven. Anders Castberger frågade var socialdemokraterna var när man sög sand utanför Falsterbo — jag skulle vilja fråga både folkpartister och socialdemokrater och moderater, var de finns nu när man skall bygga en bro över Öresund; också det är ett bekymmer när det gäller miljön i de här vattnen. Det kan inte vara riktigt och bra att göra det. Vi motsätter oss en sådan lösning. Vi kräver också att man i alla möjliga andra sammanhang har en uppfatt ning om hur man påverkar miljön i havet. Vi hade för inte så länge sedan ett oljeutsläpp utanför Karlskrona som ställde till stora bekymmer och som fortfarande ställer till bekymmer. Det händer då och då att sådana sker. Vi måste ställa högre krav på dem som trafikerar de svenska farvattnen, så att inte sådana olyckor ständigt och jämt inträffar. Oljekatastroferna är ett bekymmer för djuren men också för fiskarna och för alla andra människor som skall vistas i de här vattnen. Vi har från centerpartiets sida nu som tidigare krävt en katastroffond där fiskare kunde få hjälp när sådana här händelser inträffar eller när vi får en algblomning som gör att fisken dör, så att man för den skull inte kan få någon fångst. När det gäller sådant som man över huvud taget inte själv kan påverka måste det finnas en förutsättning att få stöd. I propositionen och i betänkandet tar man också upp fiskeristyrelseadministration. Det har funnits utredningar om hur man skall ha det med det. Nu vill jordbruksministern att vi återigen skall tillsätta en utredning. Vi tycker från centerpartiets sida att det är fullständigt onödigt. Det är inte så förfärligt mycket pengar att tjäna på den administrationen, och vi tycker dessutom att det är viktigt och vettigt att ha en fiskeristyrelse. Det är det vi skall satsa på. Det finns alltså inte motiv att nu satsa pengar och energi på en utredning. Det skapar dessutom bekymmer: Det uppstår misstämning, och det är risk att kunniga människor försvinner från verksamheten om man gör på det sättet. Vi tycker alltså inte att vi skall tillsätta någon utredning om det här — det finns redan bra lösningar. Nu skall också fiskerinämnderna försvinna från länsstyrelserna. De är också viktiga för fisket och för mycket av verksamheten i vattnen runt om i vårt land. De har gjort ett stort och viktigt arbete när det gäller kalkningen. Jag tycker att det är synd att den kunskap som fiskerinämnderna representerar skall splittras. Herr talman! Med dessa ord i all korthet vill jag yrka bifall till våra reservationer 3 och 14. De övriga reservationer som vi har avgivit ställer vi naturligtvis också upp på, men för att underlätta kammarens arbete yrkar jag bifall bara till dessa två.

Herr talman! Med knappt 3 500 yrkesfiskare är Sverige naturligtvis inte en stor fiskenation. Men det betyder inte att fisket skulle vara en obetydlig eller oviktig politisk fråga — tvärtom. I det globala perspektivet är fisket oerhört betydelsefullt. Vi vet ju alla att ett av mänsklighetens största problem i dag är att vi faktiskt inte kan försörja världens befolkning, och vi vet också att om vi skall lyckas lösa det problemet måste fisket spela en ännu större roll än det gör i dag. En bra hushållning med fiskeresurserna, en långsiktigt hållbar fiskepolitik i det globala perspektivet är någonting absolut nödvändigt. Fisket har ökat mycket i omfattning sedan 1950-talet, men tyvärr har det inte alltid skett på det ansvarsfulla sätt som är nödvändigt, utan det har lett till överfiskning av vissa bestånd, och det är hotfullt inför framtiden. Det finns också andra hot mot fisket. Miljöproblem som har sitt ursprung i utsläpp av skadliga ämnen till luft och vatten är det också mycket viktigt att bekämpa. Även om Sverige nu är en liten fiskenation, är det ändå mycket viktigt att vi i det internationella arbetet, i de internationella diskussionerna kring fisket, bidrar till att skapa väl avvägda fångstuttag och bidrar till att minska de globala miljöproblemen. Det är också viktigt att vi själva anpassar våra fiskemetoder, så att de blir ekologiskt bra. Utskottets majoritet ansluter sig ju till de motionärer som t.ex. har tagit upp problemen med bomtrålsfiske. Fastän de här frågorna är mycket viktiga i det internationella perspektivet, är det inte alls de som dominerar diskussionen. På fiskets område liksom på många områden pågår det i stället en process i syfte att avreglera, och målet är en ökad internationell handel med fiskeprodukter. Det är också de strävandena som är den direkta anledningen till det här betänkandet. Regeringen begär hos riksdagen — och utskottet föreslår att riksdagen skall bevilja detta — godkännande av en överenskommelse inom EFTA som skall leda till frihandel på fiskets område. Men i den processen finns det vinnare och förlorare, och som Jens Eriksson tagit upp tidigare i debatten hör Sverige inte precis till vinnarna ännu så länge. Det verkar i rätt hög grad som om ambitionen är att Sverige skall bli ett av de länder som står till tjänst med den här öppna och tillgängliga marknaden för andra länders fiskeutövare. Det verkar inte som att regeringens ambition i särskilt hög grad är att värna och utveckla det svenska fisket. Det tycker vi är beklagligt. Vi tycker att det är mycket viktigt att Sverige inte går före i den här processen utan att det är en utveckling som sker parallellt i de berörda länderna, och vi tycker att det skulle vara mycket värdefullt om regeringen återkom med en analys av hur processen fortskrider i andra länder och att man då också beaktar alla typer av subventioner som finns till fisket i olika länder, även sådant som har med skattepolitiken att gö, a. Jag vill därför yrka bifall till reservation 2 till det här betänkandet. Mot bakgrund av att det skulle vara värdefullt med en ökad andel fisk i kosthållet är det också angeläget att man från samhällets sida har en mer positiv attityd till det svenska fis! t än den som i dag präglar fiskepolitiken. Det skulle faktiskt inte skada om vi kunde öka fiskets omfattning eller i vart fall bryta trenden att fisket minskar i omfattning. Och det gäller ju också insjöfiske och vattenbruk. I det här betänkandet berörs också frågan om en översyn av den statliga fiskeadministrationen, och vi tycker från vänsterpartiets sida att det är helt rimligt att förutsättningslöst se över denna. Från borgerligt håll talar man ofta om behovet av att effektivisera den offentliga sektorn, men när det nu läggs fram ett förslag som kanske i sin förlängning innebär vissa förändringar i syfte att effektivisera, då är man genast beredd att redan från start säga att det är nog inte bra utan det skall se ut precis som det gör i dag. Det tycker vi är ganska märkligt. Låt mig till sist, herr talman, notera att en rätt betydande del av debatten hittills har tagits i anspråk av att moderaterna och folkpartiet har fiskat i varandras grumliga vatten. Å ena sidan konstaterar moderaterna att folkpartiet är berett att ge upp ambitionerna när det gäller det svenska fisket för sin princip om en total frihandel, och folkpartiet konstaterar å sin sida att moderaterna är ett inskränkt nationalistiskt parti som gärna, trots att man säger motsatsen, vill ha kvar regleringar när de gagnar intressen som man sympatiserar med. För min del, herr talman, vill jag instämma med bägge sidorna och notera att den borgerliga enheten är det numera inte så mycket bevänt med. Vänsterpartiet står bakom de reservationer som jag har avgivit till betänkandet. Jag yrkar alltså särskilt bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Miljöpartiet brukar ständigt i riksdagsdebatterna betona det nära sambandet mellan miljö och ekonomi. Sällan hittar man väl ett område där det sambandet är så tydligt som just fisket. Fiskerinäringen lider i dag väldigt mycket av vår dåliga miljöpolitik och av ett överutnyttjande av naturresurserna på grund av att man inte har satt fiskekvoter efter de biologiska kunskaper som vi har och på grund av att man inte alla gånger använder skonsamma fiskemetoder. Jag kan ta ett exempel på det. Jag arbetade sommaren 1988 i Nordnorge. Två år tidigare hade hamnen varit full av trålare, men sommaren 1988 fanns det inte en enda fiskare kvar i hela staden. Man hade fiskat slut på loddan på bara sex år. Man började fiska lodda rejält 1980, när sillen tog slut, och på bara sex år tömde man ett av världens mest produktiva hav. Där ser vi verkligen vad det kan leda till ekonomiskt att överutnyttja naturresurser. Med nuvarande utflyttningstakt kommer hela Finnmarks fylke att bli tomt på bara 30 år. Miljöproblemen orsakar i sin tur, förutom att det helt enkelt blir mindre fisk, att konsur-enterna får en bristande tilltro till ett av våra allra bästa livsmedel. Man blir ju inte uppmuntrad till att köpa fisk, t.ex. strömming, när man hör om de höga dioxinhalterna och missbildningar hos fisken. Ett annat exempel på problem med naturresurser är att den svenska laxen är utrotningshotad. Vi politiker gör egentligen alldeles för litet när det gäller att fatta beslut för att lösa de här problemen. Vi hade också problemet med utfiskning av torsk längs Norrlandskusten eller rättare sagt i djuphålorna i Bottenhavet. På väldigt kort tid fiskade man ut stora bestånd av torsk. Visserligen kunde inte torsken föröka sig där uppe på grund av den låga salthalten i vattnet, men för de lokala fiskarna hade det varit bra att spara litet mer på torsken. Då hade den helt enkelt räckt längre. Vi har väckt en partimotion med en rad förslag om skonsammare fiskemetoder. Jag skall inte ta upp något av dem här, eftersom utskottet har valt att inte sakbehandla dem, liksom en rad andra yrkanden som sakbehandlades förra året i stället. Men jag vill nämna en sak. Vi har föreslagit att en utredning skall sättas till med uppgift att se över bestämmelserna rörande fiskerilånen, för att se om man skulle kunna använda dessa lån till att uppmuntra mer ekologiskt riktiga fiskemetoder. En annan sak som jag vill ta upp speciellt är orättvisan att de fiskare som drabbas ekonomiskt av miljöskadorna inte får något stöd av samhället. Miljöproblemen är ju orsakade kollektivt. Det är vi allihop som har bidragit till de gigantiska miljöproblem som fiskerinäringen i dag står inför och tvingas leva med. Därför vill vi att en fond inrättas så att alla kan ställa upp och stödja de fiskare som har drabbats av miljöskadorna, tills fisken kommer tillbaka. Ett förslag som tangerar det miljöpolitiska området är att fiskare självklart måste få talerätt i miljömål enligt vattenlagen och miljöskyddslagen. Nu har utskottet lämnat över det yrkandet till miljöskyddskommittén, och där tänker jag arbeta för att fiskare verkligen får den här utökade talerätten, tillsammans med andra grupper i samhället givetvis, som miljöorganisationer. Jag ser det som självklart och rättvist. Det är ju fiskarna som drabbas direkt ekonomiskt. Sandoch grustäkter i ekologiskt känsliga områden måste omedelbart upphöra. I miljöpartiet har vi lagt fram ett förslag till biotopskydd, och där har vi som en speciell biotop just tagit upp de här områdena, som måste skyddas för att fisken skall kunna reproducera sig. Prospektering efter gas och olja måste upphöra i Östersjön, för prospekterar man blir givetvis följden att man också startar utvinning i fall man hittar gas och olja. En olycka där skulle givetvis innebära en katastrof för hela fisket i Östersjön. Detta har diskuterats här i riksdagen tidigare, men vi har också motionerat i frågan i samband med behandlingen av fiskepolitiken. Det finns många skäl till att inte bygga en Öresundsbro. Även hänsyn till fiskerinäringen är ett viktigt skäl. Vi vet inte hur vattenströmningen kommer att förändras av ett brobygge, och det finns helt enkelt inga klara konsekvensutredningar på vad en bro skulle kunna innebära för fisket. Därför var det på sin plats att ta upp problemet med Öresundsbron även i anslutning till detta betänkande. Till sist vill jag bara säga att jag står bakom samtliga yrkanden i vår partimotion, även om många av dem inte har sakbehandlats här eftersom de sakbehandlades förra året. Jag stöder också samtliga reservationer till betänkandet som miljöpartiet står bakom, men för att vinna tid yrkar jag bifall endast till reservation nr 9 om fiskerilånen.

Herr talman! Jag vill bara rätta till en missuppfattning som Åsa Domeij delar med många andra här i Sverige. Östersjölaxen är inte utrotningshotad. Det är många många år sedan vi i Östersjön hade ett så bra laxbestånd som för närvarande. Problemet är uppvandringen till de naturreproducerande älvarna, och det problemet löser man inte genom fiskestopp och andra åtgärder ute i Östersjön, utan något annat måste till. Laxbeståndet i Östersjön är emellertid inte något problem, och det skall vi ha klart för oss. Jag vet att många har den uppfattningen, bl.a. gäller det fiskeristyrelsen. En del vill också gå ännu längre än fiskeristyrelsen och stoppa det svenska laxfisket. Men det hjälper inte.
Herr talman! Jag sade inte att vi skulle stoppa det svenska laxfisket. Jag sade att ett hot mot fisket kan vara dels att man använder felaktiga fiskemetoder, dels ett för högt fångstuttag. Man måste därför gå in också med andra åtgärder för att klara just den svenska laxen. Att begränsa fisket räcker alltså inte.
Herr talman! Jag har inte påstått att Åsa Domeij vill stoppa det svenska laxfisket. Det finns emellertid många andra krafter i rörelse för att stoppa det svenska yrkesfisket på lax. Det är bra att Åsa Domeij inte vill stoppa detta fiske. Då kan vi kanske få den svenska laxen bevarad och få möjlighet att utnyttja den på rätt sätt. Problemet i dag är att det knappast går att sälja Östersjölaxen därför att den är för blek. Man vill ha färgad, odlad lax, eftersom den är mycket rödare och lättare att sälja.
Herr talman! Jag tror att jag och Jens Eriksson får hjälpa till att upplysa allmänheten om kvalitetsskillnaden mellan odlad och vild lax.

Herr talman! När Jens Eriksson stod här i talarstolen sade han att han många gånger har talat här och känt att han talat för döva öron. Jag tror inte att det är problemet, Jens Eriksson, utan jag tror att problemet är att det är alldeles för få öron här i kammaren som lyssnar. Detta beror kanske på att vi ofta debatterar fisket sent på kvällarna. I dag är det ju dessutom lördagskväll. Herr talman! I tidskriften Yrkesfiskaren nr 8 av i år kunde man på ledarsidan läsa bl.a. att ”svenskt fiske står inför en av sina största utmaningar hittills”. Trots detta tycker jag att ledarskribenten var mycket positiv och såg positivt på framtiden. Jag tyckte alltså att ledarskribenten var optimistisk och positiv. Under mina fem år här i riksdagen har jag flera gånger från denna talarstol hört ledamöter uttala sig om hur dåligt svenskt fiske är. Anders Castberger frågade t.o.m. vid fiskedebatten i höstas hur vi socialdemokrater egentligen sköter fiskefrågorna. Men sällan hör jag från er något konstruktivt om hur vi skall sköta det svenska fisket. Det är enkelt att stå här i talarstolen och bara kritisera och kritisera. Jag vill här knyta an till vad Annika Åhnberg sade om att få konsumenterna positivt inställda. Det är kanske dags att vi från politiskt håll ser litet mer positivt på fisket och inte ständigt bara rackar ner, talar om hur dåligt svenskt fiske är, osv. Regeringen redovisar i proposition 123 överenskommelsen om ändringarna i EFTA-konventionen, vilket kommer att innebära en fullständig frihandel med fisk och andra marina produkter, som skall gälla fr.o.m. år 1994. Utskottet har behandlat propositionen och har ingen erinran mot förslaget utan föreslår riksdagen att godkänna detsamma. Det är viktigt att understryka vad jordbruksministern säger i propositionen: ”Det är därvid nödvändigt att förändringarna i vårt lands politik håller jämna steg med andra länders.” Det är just vad talarna även i dag har varit inne på. De har givit uttryck för en rädsla för att vi skall gå före, precis som i fråga om jordbrukspolitiken. Vi kommer naturligtvis att från socialdemokratiskt håll värna om det svenska fisket. Det finns ingen anledning att känna oro för att vi skall ta större steg än andra länder. Genom att prisstödet till fisk inte räknas upp utan fryses på nuvarande nivå har vi de facto hittills gått snabbast fram av länderna inom EFTA. Utvecklingen i andra länder måste fortsättningsvis fram till 1994 bli avgörande för takten i sänkningarna. Överenskommelsen i EFTA kommer att innebära en ökad konkurrens från stora fiskenationer såsom Norge och Island för den svenska fiskerinäringen. Men den kommer också att ge fördelar i form av att svenska fiskare får direktlanda fisk i andra EFTA-länder. För beredningsindustrin kan det också innebära att nya marknader kan öppnas. Sverige är ett land med lång kuststräcka, och fiske bedrivs mer eller mindre längs hela sträckan. Vi har ca 3 500 yrkesfiskare, och en måttangivelse säger att varje yrkesfiskare skapar sex arbetstillfällen i land. Med den uträkningen blir det fråga om ca 25 000 arbetstillfällen i Sverige. På många platser i Sverige är fisket från sysselsättningssynpunkt en viktig näring. Men trots att Sverige har en lång kuststräcka är vi, som någon har nämnt här tidigare i dag, en liten fiskenation om vi jämför oss med Norge, Island och Danmark. Vi importerar också mer fisk i kronor räknat till landets fiskförsörjning än vad svenskt yrkesfiske svarar för. Det är viktigt att fastslå att vi socialdemokrater arbetar för att Sverige skall ha ett bra fiske, och därmed skall också bra förutsättningar skapas för att det skall kunna bedrivas. 1978 års fiskepolitiska mål ligger fast. Detta innebär bl.a. ”att skapa förutsättningar för att de som är sysselsatta i fiskenäringen kan få både en ekonomisk och social standard som är jämförbar med den som erbjuds inom andra näringar och trygghet i arbetet samtidigt som konsumenterna erbjuds fisk av god kvalitet till rimliga priser”. Vidare kan sägas att Sverige när det gäller de internationella fiskeförhandlingarna har drivit på för att stärka det svenska fisket. Vid gränsdragningsförhandlingarna är frågorna gällande Vita zonen och Polska triangeln lösta. Kvar att lösa är frågan om Finlandsgränsen och komplikationerna kring Bogskäret. Att fastlägga en detaljerad fiskepolitik i dag är omöjligt på grund av oklarheterna i resultatet av de pågående handelsöverläggningarna mellan EFTA och EG. I propositionen skriver jordbruksministern att han tänker uppdra åt jordbruksnämnden och fiskeristyrelsen att närmare utreda vilka anpassningar som skall göras under tiden mellan den 1 juli 1991 och den 31 december 1993 samt att den centrala fiskerimyndigheten skall utarbeta underlag för hur fiskeripolitiken skall bedrivas i fortsättningen. Majoriteten i utskottet har inte någon erinran mot detta. Jens Eriksson tog här upp det som står på s. 17 i propositionen om en utredning om lägsta priser för sill och strömming. Jag kan delvis hålla med honom på den här punkten. Men jag vill också peka på vad som står på s. 22 i betänkandet: ”Ett sådant system tillämpas inom EG, och utredarna bör en ligt utskottets mening inte ges alltför snäva direktiv.” Om fiskeriorganisationer och jordbruksnämnder inte är tillfredsställda med den skrivningen kan de ta upp den här frågan vid behandlingen. Herr talman! Underlaget för regeringens proposition är, som Jens Eriksson också sade, Hallmans utredning. Denna utredning har kritiserats av samtliga remissinstanser. Det är inte underligt, eftersom utredningen är både bristfällig och gjord i en anda som tyder på stor okunnighet. Jordbruksministern är något blygsam när han skriver i propositionen att ”underlaget inte är tillräckligt”. I utredningen föreslås att fiskenämnderna skall avskaffas och att fiskeristyrelsen skall få ett samlat ansvar för allt fiske, såväl för yrkesfisket och fritidsfisket som fiskevården. Riksdagen har under hösten 1989, i samband med länsstyrelsereformen, beslutat — på förslag av bostadsutskottet — att det är viktigt att fiskenämndernas kompetens och lokalkännedom tillvaratas på länsnivå. I fortsättningen kommer det att ankomma på varje länsstyrelse att bestämma om fiskenämnd skall finnas i länet eller om fiskefrågorna skall behandlas i annan instans, t.ex. lantbruksenheten i länsstyrelsen. Lennart Brunander kände oro för fiskenämndernas fortsatta existens. Jag själv är inte så orolig för detta. Det ankommer på länsstyrelserna att bestämma. De län som har ett starkt yrkesfiske eller annan intensiv fiskeriverksamhet kan välja att ha en egen enhet med precis samma storlek och form som man har med fiskenämnderna i dag, medan andra län, t.ex. inlandslänen, med mindre fiske kan välja att sammanslå nämnden med någon annan enhet. När det gäller den övriga fiskeadministrationen är det viktigt att en översyn görs med tanke på de ändrade förhållanden som EFTA-överenskommelsen om frihandel kan innebära. I dag handläggs fiskefrågorna av fiskeristyrelsen, men även jordbruksnämnden har en fiskeenhet som bl.a. har till uppgift att svara för prisförhandlingarna. Utredningen skall vara förutsättningslös. Det står så i betänkandet, och det är vi överens om. Men det är viktigt att Sverige får en effektiv statlig administrativ organisation som handlägger fiskefrågorna såväl ur internationell synpunkt, miljöoch forskningssynpunkt som ur yrkesfiskarnas och konsumenternas synpunkt. Om det blir effektivast med ett fristående statligt verk som i dag eller med en annan organisation anser jag att utredningen noggrant skall belysa. Personligen tycker jag att det är fel att sätta vissa ramar och säga vad man vill ha innan utredningen har startat. Utskottet säger i en skrivning att man skall räkna med ett självständigt fiskeriverk som ett reellt alternativ. I samband med behandlingen av propositionen och inlämnade motioner i samband med denna, har utskottet också behandlat en del motioner om fiske från allmänna motionstiden. En motion från Ulla-Britt Åbark och Owe Andréasson om begränsning av nätutsättning för icke-yrkesfiskare diskuterades ingående. Jag håller med motionärerna om att detta är ett problem som fått en alltmer ökad utbredning. Dessa s.k. husbehovsfiskare fiskar mer och mer intensivt med många nät. I Hallandsposten kunde jag den 5 juni läsa en artikel av Christer Johansson om fiske. Han skrev bl.a.: ”En dag mötte jag en äldre gentleman som var allvarligt bekymrad. Han hade under många år varit en passionerad sportfiskare. Under en promenad längs stranden på sträckan Örnäsudden— Långenäs vid Söndrum norr om Halmstad, räknade jag till inte mindre än 36 landgarn, berättade han. Det var samtidigt med vårens stora smoltutsättningar och naturliga utvandring. Mannen undrade naturligtvis om detta var förenligt med god och modern fiskevård. Någon ordning måste det väl ändå finnas, sade mannen, skakade på huvudet och gick vidare”. Artikeln avslutas med: ”Det handlar om kvalificerat djurplågeri. Samtidigt som havsöringsstammen tillfogas oerhörda skador.” Jag sade i utskottet, och jag kan säga det här också, att jag själv har sett hur dessa s.k. husbehovsfiskare på kuststräckan vid mitt hem lägger ut 1 200 m nät. Man kan då fråga sig vilken storlek på familjen dessa husbehovsfiskare har. Att förbjuda husbehovsfisket skulle naturligtvis vara fel, men när detta får en storlek som inkräktar både på yrkesfisket och sportfisket måste vi nog vara beredda att vidta åtgärder. Men detta är inte enkelt, det har vi konstaterat. Att komma till rätta med dessa problem är också förenat med kostnader. Det är en ganska omfattande utredning som skall göras. Vi är i utskottet medvetna om problemet och kommer därför fortsättningsvis att noga följa utvecklingen. Herr talman! Slutligen skall jag bara kort kommentera reservationerna. Vad gäller reservationerna från vänsterpartiet säger man i reservation 1 att det skall vara väl avvägda fångstuttag och att miljöproblemen skall minskas, medan man i reservation 4 vill att det svenska fisket bör bibehållas i minst sin nuvarande omfattning. Detta är två reservationer som jag tycker går delvis emot varandra. Jag har tidigare nämnt vad den socialdemokratiska regeringen har gjort och gör på det internationella planet för att stärka det svenska fisket. Eftersom vi tillhör ett parti som värnar om miljön har vi alltid detta med i våra värderingar. Därför behöver ni inte, Annika Åhnberg, vara så oroliga när det gäller den delen. Det finns heller ingen anledning, vilket vänsterpartiet vill i reservation 8, att tillsätta en parlamentarisk utredning. Om riksdagen godkänner överenskommelsen i EFTA gäller det sedan att anpassa förhållandena i Sverige därefter. Jag utgår ifrån att andra intresseorganisationer kommer med i diskussionen, t.ex. yrkesfiskarna, vilka har stor kunskap. Centern vill i reservation 2 att Sverige inte skall gå före och avreglera. Den frågan har jag redan berört. Det är absolut inte meningen. Miljömål och regionalpolitik är med i värderingen när det gäller fiskepolitiken. Det behövs därför inte några särskilda skrivningar om detta, vilket centern vill i reservation 3. Jag har tidigare diskuterat Öresundsbron och den oro som finns från miljöpartiet. Om detta kan jag säga, vilket också står i betänkandet, att det av de konsekvensutredningar som framlagts framgår att full säkerhet skall erhållas innan man sätter i gång. Kraven i reservation 6 från centern om en fond för yrkesfiskare har riksdagen avvisat vid tidigare tillfällen, senast i våras vid behandlingen av betän kande 14. Jag anser inte att det från den tidpunkten fram till i dag har framkommit något nytt som föranleder en ändring av ställningstagandet. Reservationerna om en utredning och fiskenämnder har jag berört tidigare, och de behöver inte kommenteras ytterligare. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i jordbruksutskottets betänkande 22.

Herr talman! Kaj Larsson inledde sitt anförande med att säga åt oss i oppositionen att inte stå här och racka ner på fisket. Men det gör vi inte heller i folkpartiet. Det finns ingen risk för att vi skulle göra det. Fisket är en värdefull näring, vilket jag underströk i mitt inledningsanförande. Det finns självfallet starka konsumentpolitiska motiv till att inte göra detta. När Kaj Larsson efterlyser oppositionens förslag är detta ett bra exempel på att regeringen står tomhänt. Men jag skall naturligtvis tolka det hela positivt. Det är fråga om en minoritetsregering som söker samarbete över partigränserna. Låt mig då ta några exempel på det som vi vill lägga i den utsträckta handen. Jag tog tidigare upp frågan om skydd för fiskens leklokaler. Den frågan är delvis tillgodosedd. Men ännu återstår mycket att göra, Kaj Larsson, både när det gäller skydd mot ingrepp på havsbottnen och när det gäller att faktiskt förverkliga PCB-förbudet. Vad säger Kaj Larsson om det? Folkpartiet har också föreslagit att ett handlingsprogram för beståndsvård av havsöring och lax skall upprättas. Enligt uppgift sker detta nu. Det är ett konkret exempel på en insats från oppositionen. Det är inte fråga om att ”racka ner” på fisket. Vidare har vi i folkpartiet föreslagit ett handlingsprogram för insjöfisket. Vad säger Kaj Larsson om det? Kanske det kan bli något med Kaj Larssons tillskyndan. Folkpartiet har gång på gång föreslagit ytterligare bidrag till utbildning anpassad till yrkesfiskarnas speciella arbetstider och ilandtider. Det är något som yrkesfiskarnas organisationer gärna ser. Är Kaj Larsson beredd att äntligen säga ja till det efter åratal av nej-sägeri? Kaj Larsson vet ju, när det gäller bemötandet av vår reservation, att den fastställda ordning som gäller för att skicka över riksdagens direktiv till regeringen ju är att antingen besluta om en lag eller ett anslag eller att ge en uttalad åsikt till känna. Varför då använda sig av detta semantiska krångel, Kaj Larsson, att inte gå med på att regeringen verkligen får reda på vad vi i utskottet vill och vad Kaj Larsson åtminstone säger sig vilja?
Herr talman! Kaj Larsson inledde med att försöka tolka centerns uttalanden och menade att vi skulle anse att Sverige har ett dåligt fiske. Det är inte alls vad vi sade. Då måste Kaj Larsson ha lyssnat illa. Vi sade möjligen att Sverige har en dålig svensk fiskeripolitik. Men jag tror inte ens att vi sade det. Däremot har vi vissa synpunkter på den fiskeripolitik som den socialdemokratiska regeringen hittills har bedrivit. Till att börja med har vi synpunkter på hur det har gått på det internatio nella planet. Kaj Larsson säger att det inte finns några bekymmer. Det skall inte bli några svenska eftergifter, och Sverige skall inte gå före andra länder. Men i samma andetag medger Kaj Larsson att Sverige har gått längre än andra länder. Det är det vi kritiserar och det är det handlingssättet som vi inte tycker är bra. Är det Kaj Larssons och socialdemokratins uppfattning att de andra länderna måste gå snabbare fram till 1993—1994 för att Sverige skall hamna på samma nivå? Jag vill gärna ha svar på det. Kaj Larsson talar även om att fisk skall direktlandas i EFTA-länderna. Hur bär man sig åt då, Kaj Larsson? Jag vet inte hur man bär sig åt för att direktlanda fisk i Österrike och Schweiz. Det är nog inte särskilt populärt att direktlanda fisk i Norge. Där har man nog tillräckligt med fisk ändå. Jag vet inte vilken fördel detta innebär för Sverige. Det skulle jag gärna vilja veta. Vidare har vi fiskeriadministrationen. Kaj Larsson säger att jag inte behöver bekymra mig över fiskenämnderna. De länsstyrelser som vill kan ju ha fiskenämnder. Det kommer säkert att regleras med hjälp av de ekonomiska ramar som regeringen ger länsstyrelserna. Kommer regeringen att ge länsstyrelserna sådana ramar, Kaj Larsson, så att de kan få fiskenämnder om de så önskar och så att de inte av rent ekonomiska skäl inte kommer att ha sådana? Kaj Larsson sade att fiskeristyrelsen skall vara effektiv och att det är rimligt att utreda möjligheterna härtill. Har vi inte en effektiv fiskeristyrelse? Den är inte så stor och omfångsrik. Vi har sagt att det är onödigt med en uppdelning på fiskeristyrelse och jordbruksnämnd. Lägg allt på fiskeristyrelsen. Alldeles nyligen gjordes en utredning om det. Vad är det som är så dåligt. och vad är det som inte är effektivt?

Herr talman! Kaj Larsson säger att vi moderater klagar och inte är nöjda med fiskeripolitiken. Självfallet diskuterar vi problemen och försöker lösa dem. Om något är bra finns det ingen anledning att diskutera det och ha något slags hallelujamöte. Vi skall lösa de problem som finns inom fiskenäringen. Jag har bl.a. kritiserat att man i skatteuppgörelsen tar ifrån fiskarna det avdrag som man i andra EFTA-länder är beredda att höja — och redan har höjt kraftigt — eftersom det generella stödet skall tas bort. Nog har fisket problem. Det klaraste beviset för att det existerar problem är att fiskarkåren har minskat med 25—30 20 på fem år och att minskningen har ökat i omfattning i år. Kaj Larsson undrar då hur det svenska fisket skall skötas. Visst har vi moderater recept på hur det svenska fisket skall skötas. Men vi kan ingenting göra när statsministern sitter i Oslo och skriver under EFTA-avtal som gynnar Norge och Island. När Finland skulle vara det andra landet som förlorade på avtalet fick Finland undantag inskrivna som gör att det landet klarar sitt fiske. Då gäller det att sopa ihop det som finns kvar och rädda det som räddas kan. Sverige kan inte gå före de andra länderna utan måste hålla jämna steg. Kaj Larsson säger det, statsministern säger det och även vi moderater. Jag hoppas verkligen att vi skall kunna genomföra detta. Kaj Lars son säger att socialdemokraterna vill värna om det svenska fisket. Jag tycker att det är bra. Vidare tar Kaj Larsson upp frågan om att Sverige får rätt att landa fisk i andra länder. Jag har varit med om att landa fisk i Norge. Men så länge Norges salgslag har monopol på förstahandsmottagningen har Sverige inte mycket att hämta i Norge. Norrmännen sätter de priser de vill ha, och Sverige kan inte gör något åt det. Den första förutsättningen som måste tas upp i diskussionerna med Norge är att upplösa salgslagen och ta ifrån Norge ensamrätten till förstahandsmottagningen. Men även då blir Sverige förlorare. Det kommer inte att dröja länge innan vi får se norrmännen landa fisk till våra konservfabriker på västkusten — det är jag övertygad om — och vi får inte särskilt mycket att hämta hos norrmännen. Det är också ett problem som måste lösas. Fisket utgör en stor marknad. Vi fiskar för ca 700 milj.kr. och importerar för 2,5 miljarder kronor. Det är den marknaden som vi säljer ifrån oss billigt. Man hävdar i EG att om EG skulle öppna sin marknad måste man ha tillgång till fiskevatten. Hur det problemet skall lösas blir en senare fråga. Det är bra att riksdagens talesman än en gång slår fast för regeringen att 1978 års fiskerimål står fast. Det innebär att den svenska regeringen måste rätta till en hel del och inte heller får gå för långt.
Herr talman! Det var ovanligt korttänkt att hävda att de två reservationerna 1 och 4, som vänsterpartiet står bakom, står i motsättning till varandra. Så är det ju inte alls. Reservation 1 tar upp frågan om att fisket måste ske på ett långsiktigt hållbart sätt med miljöanpassade metoder. Det är i själva verket en förutsättning för att man skall kunna bedriva ett yrkesfiske av någon omfattning. Fisken är faktiskt inte en engångsföreteelse. Den reproducerar sig ju. Det är därför som fisket måste ske med sådana metoder att reproduceringen tillåts och så att det inte sker ett överfiske. Det sägs att fisk i kosthållningen stimulerar intellektet. Jag kanske skulle rekommendera ett ökat fiskintag i kosthållningen på en del håll. Kaj Larsson hävdar att det som skall ske med fisket framöver är en fråga om anpassning till den internationella processen och att det inte är någonting som vi behöver ha en egen utredning om utifrån vårt perspektiv. Det tyckte jag också är helt fel. Den inställningen är hotfull, dvs. att vi på så många områden ser de internationella processerna som något som Sverige passivt skall anpassa sig till i stället för att inta en mer aktiv roll. Vi måste ändå bedöma vårt behov av fiske utifrån våra svenska förhållanden. Det är inte bara en fråga för fiskarna och fiskarnas organisationer, som Kaj Larsson vill göra det hela till. Det är en fråga för oss alla, och det är en viktig konsumentfråga. Jag vidhåller att det behövs en utredning där friska fläktar släpps in och där man får se problemet i ett vidare perspektiv. Vi har från vänsterpartiet fogat en reservation till betänkandet om Öresundsbron. Öresundsbron bör inte byggas, bl.a. av det skälet att fisket i Östersjön hotas. Centerpartiet och miljöpartiet har anslutit sig till detta. Tyvärr har inte utskottsmajoriteten anslutit sig. Kaj Larsson hävdar att det finns nedskrivet på papper att bron endast skall byggas om det finns full säkerhet att bron inte hotar fisket. Men ord på papper är ingen säkerhet — de är just bara ord på papper. Det är verkligheten som avgör, och det finns i verkligheten mycket starka skäl att befara att Öresundsbron kommer att påverka vattenflödet till och från Östersjön.

Herr talman! När jag nämnde att det var mycket klagomål och kvirr från ledamöter när det gäller det svenska fisket, skall det givetvis inte uppfattas så att kvirret avsåg själva fisket. Jag uppfattade att klagomålen gällde politiken. Som jag tidigare sade har det under fem år målats upp en svart bild, med kritik mot den svenska fiskepolitiken. Det är ganska underligt, för när man kommer ut och talar med yrkeskåren och medlemmar i Sveriges Yrkesfiskares riksförbund använder de inte en pensel med svart färg, utan deras inställning är positiv och de ser ljuspunkterna i det hela. Visserligen finns det detaljproblem inom svenskt fiske i dag, men det finns det också inom andra näringar. Jag vill än en gång deklarera att vi från socialdemokratiskt håll arbetar både internationellt och nationellt för att vi skall få ett bra fiske här i Sverige. Anders Castberger tog upp olika synpunkter, skydd för lekplatser och frågan om utbildning. Dessa tankar har diskuterats, men man kan inte stå här och säga detalj för detalj vad som skall antas. Det måste också passas in i sammanhanget med andra bitar. Vi har fört dessa debatter, och därför tycker jag att det är onödigt att än en gång ödsla tid på dem. Men vi lyssnar, Anders Castberger, på de olika förslagen och värderar dem. Går det att passa in förslagen så att man kan vidta åtgärder som förbättrar det svenska fisket, skall vi naturligtvis göra det. Till Lennart Brunander vill jag säga att när det gäller tveksamheten inför fiskenämnderna på länsplanet är det upp till länsstyrelsen att besluta hur man vill ha det. Det är upp till länsstyrelsen att avgöra om man vill väva in fiskenämnden i en lantbruksenhet eller om man vill ha en fristående fiskeenhet. Men kompetensen skall finnas kvar på länsstyrelsenivå. Jag vill inte gå vidare in på frågan om Öresundsbron, Annika Åhnberg. Jag har under många år diskuterat frågan och det känns fel att här återigen ta upp tid med att diskutera Öresundsbron. Jag lutar mig mot den konsekvensutredning som är gjord.

Herr talman! Visst finns det också klagomål som kan vara befogade. Klagomålen hänför sig inte till fisket, men väl till socialdemokratisk fiskepolitik. Jag ägnar mig dock inte åt något målande med den svarta penseln, som Kaj Larsson påstod. Jag håller med om att det finns många positiva tongångar hos yrkesfiskarna och yrkesfiskarnas organisationsföreträdare när man talar med dem. Det finns också en vilja — vilket jag påpekade i mitt inledningsanförande — att rusta sig för konkurrens under förutsättning att man får konkurrera på lika villkor, vilket naturligtvis är utomordentligt viktigt. Samtidigt finns det naturligtvis skäl att ändå klaga på en hel del av innehållet i regeringens politik i det här fallet. Nu säger Kaj Larsson så förbindligt att visst lyssnar man och visst kan det hända att det kommer reformer. Vi tackar för att man lyssnar på oss, men samtidigt är det viktigt att någonting också händer. De synpunkter som jag i min replik erbjöd Kaj Larsson viftar han nu bort med: Ja, ja, det där har vi diskuterat förut. Då skall inte Kaj Larsson komma och fråga efter våra förslag — det var vad han ursprungligen gjorde. Vi har lagt fram förslag, och jag har än en gång påmint om dem. Vi har med en utsträckt hand erbjudit Kaj Larsson dessa förslag. Ni får gärna ta dem. Jag frågar än en gång: När skall förslagen bli verklighet?
Herr talman! Kaj Larsson gav mig ett litet svar när det gäller fiskenämnderna, att det är upp till länsstyrelserna att avgöra om de skall ha fiskenämnder. Men det var inget svar på min fråga. Jag frågade nämligen om länsstyrelserna också i fortsättningen kommer att ha samma ekonomiska ramar, så att man i realiteten har en valmöjlighet när det gäller att ha en fiskenämnd eller att använda pengarna på annat sätt. Drar man in de pengar som i dag finns för fiskenämnder och säger att det är upp till länsstyrelserna att avgöra om de skall ha fiskenämnder, men att de i så fall får ta pengarna någon annanstans ifrån, då finns det inte någon reell valmöjlighet kvar. Jag fick inte heller någon kommentar till uttalandet om att man skall direktlanda fisk i EFTA-länderna. Jag är intresserad av att veta hur man landar fisk i Österrike och i Schweiz. Kaj Larsson svarade inte heller på vad som händer om vi fraktar fisken till Norge. Nu berörde Jens Eriksson den frågan, så vi fick ändå ett besked om vilka möjligheter som det finns där. Såvitt jag förstår finns det inte särskilt mycket för svenskt vidkommande att hämta ur detta med att direktlanda fisk i EFTA-länderna. Kaj Larsson sade att vi inte skall gå i spetsen internationellt när det gäller att avreglera. Jag skulle vilja veta om det resonemang som Kaj Larsson tidigare förde innebär att andra länder nu måste avreglera snabbare än Sverige för att kunna hålla jämna steg fram till 1994. Det var egentligen kontentan i det som Kaj Larsson sade.
Herr talman! Jag börjar med att kommentera Lennart Brunanders oro över fiskenämnderna. Det rör sig naturligtvis om en omdisponering av medel som måste ske då man flyttar lantbruksnämnderna in under länsstyrelserna. Jag kan inte i detalj svara på hur medlen kommer att påverkas, men jag utgår ifrån att detta inte kommer att vålla problem för länsstyrelserna, om de nu vill ha en fristående fiskeenhet eller om de vill väva in fiskenämnden i en lantbruksenhet. När det gäller oron över hur framtiden kommer att gestalta sig har jag här ett par gånger sagt att vi värnar om det svenska fisket, både nationellt och internationellt. Vi kommer givetvis att göra allt för att det svenska fisket skall kunna hävda sig internationellt. Då gäller det att vi håller jämna steg med andra länder. Vi ligger kanske något i otakt i dag, men det är viktigt att vi kommer i takt med andra länder. Jag har uppfattat att Anders Castberger i debatter om fisket växer en halv meter och blir väldigt stor. Han tar verkligen till stora ord, men man kan fråga sig vad som i själva verket ligger bakom orden. Jag har sagt att vi har tagit till oss vad ni från folkpartiet har föreslagit, men det är inte säkert att allting passar in. Det är inte bara att omedelbart genomföra dessa förslag. De måste också passa in med andra saker, om de nu går att genomföra. Jag vill än en gång säga till Anders Castberger: Var inte orolig. Så länge det finns en socialdemokratisk regering kommer vi att värna om och arbeta för det svenska fisket, både nationellt och internationellt.

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till motion Jo46, som i huvudsak tar upp en del av fiskeproblematiken, nämligen laxfisket och framför allt laxfisket till havs. Antalet yrkesverksamma fiskare i Sverige är ju jämfört med antalet yrkesverksamma inom andra grupper inte så stort. Om vi räknar antalet yrkesverksamma laxfiskare som på heltid fiskar lax, rör det sig om ett hundratal personer eller om ungefär ett trettiotal båtar. Vi kan dock notera att antalet båtar för närvarande är nere i mellan fem och åtta. Detta beror i första hand på att laxfisket ofta reglerar sig självt. Vid det här tillfället handlar det om att priset på lax är så lågt att de yrkesverksamma fiskarna bedömer att det inte lönar sig med tanke på det ganska omfattande arbete som det innebär att fiska lax. Laxen är en ganska ömtålig fisk och måste således hanteras på ett sätt som är ganska tidsödande. De människor som fiskar lax betyder oerhört mycket för de regioner där de finns. Av tradition finns dessa laxfiskare i första hand på Gotland och i Blekinge. I fiskeristyrelsen har man länge diskuterat hur man skall kunna rädda det vilda beståndet av lax. Det har lagts fram förslag som enligt styrelsens tjänstemän bl.a. är grundande på biologiska utredningar. Förslagen innebär att Sverige ytterligare skall begränsa laxfiske till havs genom att införa en fredningsperiod från den 20 december t.o.m. den 31 januari. Alla de som aldrig så litet har sysslat med laxfiske eller tagit del av laxfiskets resultat vet att denna period egentligen utgör den bästa tiden för svenska fiskare. Det paradoxala i förslaget är att man säger i beslutet, som för övrigt inte är enhälligt, att om man inte kan nå internationella överenskommelser, skall Sverige ändå införa detta. Vi som har skrivit motionen anser att det vore illa. Det skulle innebära att övriga nationers fiskare skulle kunna fiska fritt, medan våra svenska fiskare ligger med sina fartyg vid kajerna. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att jordbruksministern i proposition nr 123 nämner, att om man över huvud taget skall begränsa laxfisket, skall man göra det genom internationella överenskommelser. I fiskeristyrelsens regi har vi också haft utfrågningar om dessa aktuella frågor. Vi som fick förmånen att vara med kan, tycker jag, med all önskvärd tydlighet konstatera att det inte är fråga om något enkelt problem. Alla som lever vid havet och verkar på havet är betjänta av att man bevarar beståndet av vild fisk. Enligt min mening får begränsningen inte enbart drabba dem som är yrkesverksamma och som har fisket som sitt levebröd. Skall man införa begränsningar måste man i första hand skydda dem som får sin huvudsakliga inkomst från fisket. Vi har i motioner velat framhålla att man för närvarande inte bör göra några ytterligare inskränkningar i vad gäller laxfiske till havs, och för övrigt inte heller nära kusten. Vi menar att man skall avvakta tills den utredning som vi har föreslagit kommer till stånd, nämligen en utredning som skall undersöka möjligheterna att införa särskilda yrkeslicenser för laxfiskare — ungefär på samma sätt som det i dag finns licenser för fiske med trål, s.k. trålfiskelicenser. I den här utredningen skall givetvis vederbörlig hänsyn också tas till alla dem som bor i skärgården och längs kuststräckorna som också får en del av sin inkomst från fisket, hur stor eller liten den än är. Det finns många som tycker om att fiska, även om de inte har det som yrke. Det är helt klart att de också skall ha möjlighet till detta. I utredningen borde man dock titta på vilka begränsningar man skulle kunna göra i ett sådant här sammanhang. Det är väldigt lätt att tycka att de som nu fiskar lax till havs är bovarna i dramat. Om man lyssnar på dem som har fiske som yrke, säger de att det aldrig tidigare har funnits så mycket lax i havet. De får således oerhört stora fångster. Det stora problemet är egentligen att det inte vandrar upp tillräckligt mycket lax för att leka i våra åar och älvar. Det är kanske där man i första hand borde sätta in åtgärder. Som exempel tycker jag att man i det här sammanhanget bör kunna nämna alla de fasta redskap som står ganska nära älvoch åmynningar. Paradoxalt nog är de som fiskar med dessa fasta redskap inte enligt lag skyldiga att föra loggbok eller lämna andra uppgifter, vilket gör att man aldrig riktigt kan veta hur mycket de fångar. Man kan således inte få någon fullständig och riktig statistik på det här området. Utskottet har avstyrkt motionen. Jag tycker att motiveringen är mycket svag, det är egentligen ingen motivering alls. Kaj Larsson klargjorde ändå litet grand i sitt anförande och öppnade en dörr på glänt — om uttrycket tilllåts — för att man skall följa denna utveckling mycket noga. Jag tycker att det hade varit bättre om vi hade tillsatt en utredning där även yrkesverksamma fiskare, människor som bor i skärgården och andra, hade kunnat vara med. Man hade sett över problemen och kommit tillbaka med ett förslag. Jag vidhåller emellertid mitt yrkande om bifall till motionen.

Herr talman! Det betänkande vi nu diskuterar handlar om tillsyn enligt djurskyddslagen. Från moderat håll har vi tre reservationer. Vår första reservation gäller lagförslaget om den lokala djurskyddstillsynen. Miljöoch hälsoskyddsnämnderna har enligt lag skyldighet att utöva tillsyn. Man vill förstärka lagen genom att skriva att det skall finnas tillgång till kunnig och utbildad personal. Vi förutsätter att om kommunen har ansvaret, så har den också skyldighet att ha kunnig personal. Vi tycker att det är onödigt att göra ett sådant tillägg till lagen, och vi yrkar avslag på det. Reservation nr 8, till vilken jag yrkar bifall, behandlar lagstiftning om kommunal tillsynsavgift. Det finns möjligheter redan i dag. Den tillsyn som det här talas om är en typ av myndighetskontroll. Vi anser inte att den bör avgiftsbeläggas. Däremot tycker vi att om man återkommer med kontroller, kan med redan nu gällande lagar ta ut en avgift. Vi vill således inte avgiftsbelägga detta. Jag yrkar bifall till reservation nr 8. Reservation 12 är ganska intressant. Det gäller överlåtelse av sällskapsdjur. Man vill tvinga säljaren att informera om hur djuren skall skötas. Det går inte att informera om det. Har inte köparen ett större intresse och kunskap hjälper det inte med information. Vi yrkar avslag på detta förslag. Det intressantaste — och det återkommer jag till om något år — är det särskilda yttrandet om vidareutvecklad djurskyddstillsyn. Yttrandet handlar egentligen om tillsynen av tävlingshästar, särskilt vid träning. Det är ett ganska intressant yttrande som anbefalles till läsning.

Herr talman! Utan att på något sätt eftersätta betydelsen av djurskyddet, som vi från folkpartiets sida har givit röst åt kontinuerligt, vill jag i slutet av denna lördagskväll ändock nöja mig med ett kortare inlägg. Förre kulturministern Jan-Erik Wikström och Bengt Rosén, båda från folkpartiet, har i en motion påtalat det stöd riksdagen vid flera tillfällen har givit cirkuskonsten. Det är viktigt att djurskyddet är tillfredsställande i cirkussammanhang. Det är naturligtvis också viktigt att djurhållningen tillses på ett seriöst och riktigt sätt när det gäller cirkus. Som vi i utskottet nu har funnit, framhöll riksdagen senast för några år sedan betydelsen av insatser för att främja cirkuskonstens fortlevnad i Sverige. Alla möjligheter skall tas till vara för att på olika sätt underlätta cirkusverksamheten. Detta gör vi nu genom att besluta om att undantag skall göras vid den kommunala tillsynen av cirkusdjur — dock inte av tillsynen i sig. Det är värt att uttala i detta sammanhang att vi förväntar oss att tillsynen genomförs seriöst och med kompetens. Vi står i stället i begrepp att här i riksdagen bifalla folkpartimotionen, vilket innebär att tillsynen inte skall avgiftsbeläggas. Jag uttalar min tillfredsställelse med detta beslut, och yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi diskuterar i detta betänkande tillsynen, och framför allt den kommunala tillsynen, enligt djurskyddslagen. I propositionen och i betänkandet står det att den tillsyn som kommunerna utför borde fungera mer rationellt, men man konstaterar att lagen är komplex och att det därför är litet bekymmersamt för kommunerna att klara av verksamheten. Att lagen är komplex är något som vi här i kammaren får stå för, eftersom vi har antagit den, och den blev som den blev. Men det är naturligtvis för den skull nödvändigt att vi får en ordentlig tillsyn. Nu konstateras både i propositionen och i betänkandet att det råder brist på utbildad personal. Därför måste fler personer utbildas, och det är naturligtvis ett alldeles riktigt konstaterande. Det konstaterandet gjordes när djurskyddslagen antogs för några år sedan. Detta är alltså egentligen inte något nytt, utan den frågan borde redan vara åtgärdad. I en reservation har vi redovisat att vi anser att det måste tas krafttag på detta område, så att tillräckligt många människor utbildas för denna verksamhet. Vi tycker inte att kommunerna skall ta ut avgifter för den ordinarie tillsynen, alltså för uppsikten över djurskötseln inom kommunerna. Om kommunerna behöver ha ersättning för sin tillsynsverksamhet så får vi lösa den frågan via de handelsgödselavgifter som jordbruket betalar. De avgifterna skall ju användas till miljöåtgärder inom jordbruket. Detta kan ju också anses vara en miljöåtgärd, nämligen för djuren. Det är endast i de fall då särskild tillsyn är påkallad beroende på missförhållanden som jag tycker att man skall ha sådana här avgifter. En annan fråga som diskuteras i betänkandet är tillsynen av försöksdjur. Regeringen och riksdagen kommer att ändra gällande ordning, om förslaget antas. Förslaget innebär nämligen att hälsoskyddsnämnderna fråntas rätten att ha synpunkter på försöksdjurens situation i försökssammanhang. Det anses att den etiska prövning som görs skall vara tillräcklig. Vi delar inte den uppfattningen. Vi anser att det nuvarande systemet skall bibehållas. Det ger ett ökat skydd och en ökad säkerhet och är helt enkelt bättre. Som Sven Eric Lorentzon påpekade finns ett särskilt yttrande fogat till betänkandet, och det handlar om tillsynen av tävlingshästar. Jag är av den åsikten att vi borde ha följt det förslag som lantbruksstyrelsen framlagt och som innebär att man skall ha särskilt anställda veterinärer för denna tillsyn. På det sättet skulle man kunna få betydligt bättre tillsyn under tävling, träning och även kunna ha en annan kontroll av dopningsanvändningen än den som vi har i dag. Vi förde en diskussion i utskottet om dessa saker och kom slutligen fram till att vi skulle närmare studera dessa frågor. Kommunerna kanske skulle kunna utnyttja veterinärerna till sin hjälp. Det är möjligt att man kan gå den vägen, men jag tror inte att det blir särskilt bra. I det särskilda yttrandet har vi sagt att vår och lantbruksstyrelsens lösning av frågan måste studeras vid den utvärdering som skall göras. Det var emellertid inte möjligt att vid denna tidpunkt få majoritet i utskottet eller i kammaren för en sådan lösning. Med dessa ord yrkar jag bifall till våra reservationer med nr 2 och 9.

Herr talman! Det finns fortfarande många som tycker att djurskydd är en lyx som vi kan kosta på oss när vi har klarat av skyddet av människan. Detta är ett uttryck för ett synsätt som bygger på människans överhöghet i förhållande till andra levande varelser. I kraft av vår intelligens och uppfinningsrikedom skulle vi alltså ha moralisk rätt att utnyttja djur för våra syften, i vår tjänst och på våra villkor. Mot detta synsätt står ett annat, och riktigare menar jag, som bygger på att jorden med sitt myller av liv är en helhet där delarna är ömsesidigt beroende av varandra och där människan måste visa respekt för andra levande varelser. Ett sådant synsätt växer fram och blir allt starkare, och det har också kommit till uttryck i den nya djurskyddslag som riksdagen beslutade om våren 1988. Men i den proposition som ligger till grund för det betänkande som vi diskuterar nu finns ett förslag som på ett markant sätt bryter mot den nya framväxande synen på djurskyddet. Regeringen föreslår i sin proposition, vilken utskottsmajoriteten samtyckte till, en förändring av 2§ djurskyddslagen. Förändringen innebär att djurskyddet försämras för de djur som utsätts för djurförsök. Enligt den nuvarande lagstiftningen har miljöoch hälsoskyddsnämnderna rätt att ingripa mot djurförsök som innebär onödigt lidande för djuren. Så har också skett i några mycket uppmärksammade fall. Vi minns säkert allihop fallet med grodorna som skulle få tårna klippta för att de skulle kunna identifieras. I det fallet protesterade miljöoch hälsoskyddsnämnden, den sade nej. Nu föreslås alltså något som är en effekt av dessa händelser, nämligen att denna möjlighet för miljöoch hälsoskyddsnämnderna att säga nej skall avvecklas. Om en djurförsöksetisk nämnd har tillstyrkt försöket, så skall djuren inte anses vara utsatta för onödigt lidande, skrivs det i propositionen, och det anser också utskottsmajoriteten. Hur det faktiskt förhåller sig med djurens lidande är följaktligen ointressant. Vi avstyrker förslaget till förändring. Vi anser att verkligheten visar att den ytterligare prövning som miljöoch hälsoskyddsnämnderna kan göra behövs. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2 i betänkandet. Djurskyddet är bara en av många angelägna uppgifter som miljöoch hälsoskyddsnämnden har, och det är en uppgift som tyvärr till följd av bristande resurser — ekonomiska och personella — får stå tillbaka för andra uppgifter. Därför är det bra att det nu markeras i lag att kommunerna skall ha tillgång till personal som är särskilt utbildad på djurskyddsområdet. Men det innebär också att det behövs ytterligare resurser för exempelvis lantbruksstyrelsen för arbetet med utbildningsoch utvecklingsarbete på djurskyddsområdet. Det föreslås också ett system för hur avgifter skall tas ut i samband med djurskyddstillsynen. Vi menar att detta avgiftssystem borde vara mer genomtänkt än vad det är i propositionen och i betänkandet. Tillsynen utövas ju på myndighetens initiativ, men det är den som så att säga utsätts för tillsynen — det kanske låter negativt men det kan naturligtvis även vara positivt att utsättas för tillsyn — som har att betala kostnaden. Detta öppnar möjlighe ter för en viss godtycklighet från myndighetens sida, och det kan leda till att människor upplever att de behandlas orättvist. En del av verksamheten borde kunna betraktas som en allmän service som bör vara kostnadsfri. Allmänheten skall ha rätt att få viss information från miljöoch hälsoskyddsnämnden i sådana här frågor. Servicefunktionen kan indelas i rent objektsinriktad verksamhet och kontrollfunktion. Den objektsinriktade verksamheten är sådan service som förvaltningen kan ge mig om jag vill använda den som konsult. Då bör jag rimligen betala för denna service. Kontrollfunktionen innebär att myndigheten skall tillse att människor följer lagar och regler. I normalfallet skall den vara avgiftsfri. Men i de fall då det behövs en uppföljning därför att det exempelvis visar sig att djurskyddet inte varit tillfredsställande, alltså då tillsynen uppdagar missförhållanden, skall kostnaden för kontrollfunktionen tas ut i form av en avgift. Detta är ett mer rimligt sätt att hantera avgiftssystemet. Men det förslag som framlagts nu tycker vi kan jämföras med hur det skulle vara om man vid hastighetskontroll av biltrafiken hejdade trafikanterna och sade att man har kontrollerat hastigheten och konstaterat att någon kört precis så fort som det var tillåtet att köra, och för denna kontroll skulle trafikanten betala 300 kr. Människor upplever ett sådant system som orimligt, och det är också orimligt att man skall betala för att samhället konstaterar att man följer de lagar och regler som samhället har fastlagt. Vi anser också att djurförsök bör avgiftsbeläggas i syfte att minska antalet. Avgifterna skall kunna användas för att t.ex. utveckla forskningsmetoder utan djurförsök. Med det, herr talman, hänvisar jag till vänsterpartiets reservationer och yrkar bifall särskilt till reservation 2 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna välkomnar att regeringen framlagt en proposition i syfte att stärka tillsynen enligt djurskyddslagen. Tyvärr har inte den nya djurskyddslagen förbättrat djurmiljöerna på det sätt som avsågs när lagen antogs. Lagens målsättning har kommit att devalveras när denna lag i lantbruksstyrelsen fått ge vika för ekonomiska intressen. I dag finns möjligheter för kommunernas miljöoch hälsoskyddsnämnder att förhindra att djurförsök utförs inom den egna kommunen. Det kan ske med hjälp av 2§ i djurskyddslagen, som lyder: Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Nu vill utskottsmajoriteten och även regeringen att denna paragraf avskaffas. Därmed försvinner kommunernas möjligheter att förhindra djurförsök som innebär onödigt lidande och sjukdom. Frågan är om regeringen bryr sig om djurens väl och ve. Eller bryr man sig bara om vissa djur? Bonden får inte ha djur i för små boxar. Man fastställer minimimått för dessa boxar. Men försöksdjur som används för att testa foderstater, t.ex. får med lock på magen och s.k. vombfistlar, får utstå mycket lidande. Förutom sitt redan hårda liv som försöksdjur förvaras de i alltför små boxar. De förnekas utomhusvistelse osv. Om den nämnda paragrafen avskaffas blir det naturligtvis ännu svårare att få offentlighet kring djurförsök. Debatten kommer att minska. Är det måhända syftet med det hela? Är det inte egentligen anmärkningsvärt att hela ansvaret skall läggas på de etiska nämnderna? Hur blir det med uppföljningen? Hur är de etiska nämnderna sammansatta i dag? Protokoll från de etiska nämnderna visar att det förekommer protester, men de som protesterar är nästan alltid i minoritet. Det kommunala vetot tas bort i alla känsliga frågor, exempelvis frågor som rör miljöförstörande anläggningar och avfallsanläggningar. Detsamma kan också komma att gälla möjligheterna att ingripa mot djurförsök. Jag skulle vilja veta varför. Är anledningen att regeringen vill att djurförsök som utförs inte skall komma till allmänhetens kännedom? Kan man inte försvara den mängd djurförsök som i dag utförs? Djurskyddslagens grundidé är att djur skall skyddas. Om den lagen tas bort blir det förmodligen ännu svårare att hålla fast vid regeln att djurförsök inte skall tillåtas om alternativ finns. I dag visar det sig att denna regel inte följs. En mängd djurförsök kan ifrågasättas ur rent etisk synvinkel. Skall djurförsök få ske för ekonomisk vinnings skull, som t.ex. analys av foderstater? Jag tycker att det är ett av de märkligaste försök på djur som jag har sett ur just etisk synvinkel. Jag har tidigare fört en debatt därom med jordbruksministern men kunde inte då få svar på frågan om sådana djurförsök verkligen faller inom ramen för viktiga försök att analysera fodret. Jag skall i denna sena timme inte dra ut på debatten, även om jag tycker att den borde vara ganska intensiv och inte riktigt så avslagen som den blir så här sent på kvällen. Frågan är faktiskt otroligt viktig. Man vingklipper ju här kommunernas möjligheter att arbeta enligt de intentioner som anges i lagen. Jag tillstyrker alla våra reservationer men yrkar bifall enbart till reservation 2.

Herr talman! Jag skall i likhet med föregående talare fatta mig kort och inte förlänga debatten i onödan. Om en djurskyddslag skall fungera på ett bra sätt måste den vara så utformad att den inte bara ger möjligheter att ingripa mot djurplågeri och olika missförhållanden. Den bör i lika hög grad kunna förhindra att djur far illa. Med hjälp av lagen skall också skador kunna förekommas. Djurhållningen förändras ständigt och kräver därför särskild uppmärksamhet. De olika produktionsområdena ställer allt högre krav på de enskilda individerna. Allt fler människor skaffar sig sällskapsdjur, ett intresse som har blivit allt större. Samtidigt står det klart att människor skaffar sig bättre kunskaper på området. Den djurskyddslag som nu gäller antog riksdagen våren 1988 under relativt stor samstämmighet här i kammaren, och det var bra. Frågan om tillsynen av djurskyddet fick dock inte sin slutliga lösning genom den nya lagen. Slutlig ställning skulle därefter tas till frågan om vilken myndighet som hade att svara för tillsynen. Lantbruksstyrelsen fick i uppdrag att undersöka hur tillsynen kunde förstärkas, och det har man också gjort. I propositionen och i betänkandet slås fast att de lokala hälsooch miljöskyddsnämnderna skall vara tillsynsmyndigheter. På så sätt kommer också tillsynen att ske på nära håll. Men en fungerande djurskyddstillsyn förutsätter att kommunerna tar till sig utbildad personal t.ex. genom att anlita veterinärer. Men de måste också se till att den egna personalen utbildas. Över huvud taget måste det finnas tillgång till kompetenta människor på området. Tävlingsverksamhet med hästar är en av de frågor som har varit föremål för en ingående diskussion. För att få tillsynen så samlad som möjligt föreslås i propositionen att tillsynen skall läggas på kommunerna utom vid tävlingstillfällen då utsedda banveterinärer har hand om tillsynen. Det är väl närmast av den orsaken att en så stor del av hästarna inte finns i anslutning till stallarna på travbanorna, utan kommer från alla möjliga områden där de sköts och handhas.

För att klara sina uppgifter måste, som jordbruksministern också säger och som nu utskottet ställer sig bakom — utbildningen av personalen vid kommunernas miljöoch hälsoskyddsnämnder fullföljas och förbättras. I och med dagens beslut får kommunerna möjligheter att ta ut avgifter för sina tjänster. Det bör medföra att kommunerna också kan skaffa sig de resurser som behövs för att utöva tillsyn. Nu krävs också att kommunerna prioriterar djurskyddet på ett bättre sätt än som kanske varit fallet hittills. Jag vill, herr talman, med det anförda yrka bifall till jordbruksutskottets betänkande 23 och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag tycker det var ganska anmärkningsvärt att Åke Selberg inte med ett ord berörde borttagandet av möjligheten för kommunerna att ingripa mot djurförsök och att ha kvar den övervakning som funnits. Jag skulle gärna vilja veta varför det är så viktigt att ta bort denna möjlighet. Hur skall man kunna kontrollera uppföljningen av detta när man inte har denna möjlighet från kommunens sida?

Herr talman! De etiska nämnderna kommer att få en mycket bred sammansättning av lekmän, forskare och försöksdjurspersonal. Det gör att de kommer att representera ett mycket brett kunnande. Dessutom är det så att i samband med försöket, med förvaring och skötsel, utövas den tillsynen av kommunernas miljöoch hälsoskyddsnämnd. Både i propositionen och i utskottet har man ansett att detta är en tillräcklig prövning.

Herr talman! Utvecklingen mot fria kapitalrörelser går nu snabbt i industriländerna. Ett viktigt inslag i det europeiska integrationsarbetet är att avveckla hinder för kapitalets rörlighet. Om Sverige menar allvar med talet om att skapa så nära relationer som möjligt till EG, måste vi också vara beredda till anpassningar på detta område. Sedan några år tillbaka har avregleringen på det valutapolitiska området varit snabb även i Sverige. Regeringen hävdar i proposition 135 att valutaregleringen nu slutligt skall avskaffas. Men den käcka parollen stämmer inte med de förslag som samtidigt läggs fram. På två punkter har vi moderater motionsvis riktat kritik just på den grunden att avregleringen inte blir fullständig. Vår första invändning gäller förslaget att den nya beredskapslagen om valutareglering skall kunna användas inte endast under säkerhetspolitiska kriser och i krig utan även när valutamarknaden i fredstid utsätts för allvarliga störningar. Det ligger nära till hands att dra en parallell till förslaget om ny prisregleringslag i höstas. Då ville regeringen behålla en möjlighet att tillgripa regleringsvapnet även vid varuknapphet till följd av annan utomordentlig händelse än krig eller krigsfara. Samtidigt antyddes det dock att man knappast kunde föreställa sig de omständigheter under vilka denna undantagsklausul skulle åberopas. Men redan några månader senare införde regeringen ett totalt prisoch hyresstopp som ett led i ett — som det skulle visa sig — fullständigt misslyckat krispaket. Sedan priserna hade stigit i alldeles ovanligt snabb takt till följd av politiska beslut om skattehöjningar, avvecklades prisoch hyresstoppet under tämligen nesliga former långt före den ursprungligen avsedda tidpunken. Det som inträffade med stöd av den nya prisregleringslagen ger anledning att förebygga en upprepning på det valutapolitiska området. Vi moderater anser att störningar på valutamarknaden skall mötas med marknadskonforma ekonomisk-politiska åtgärder. En anknytning till EMS — det europeiska monetära systemet — skulle underlätta försvaret av kronan i orostider. Än allvarligare restriktioner på valutaområdet föreslås i den tilltänkta lagen om betalningar till och från utlandet. Sådana transaktioner, liksom hantering av utländska värdepapper, skall förbehållas auktoriserad svensk valutahandlare. Dessutom behålls förbudet mot att betala mer än 3 000 kr. i årspremier för utländsk livförsäkring. Den uppgivna motiveringen är att dessa begränsade föreskrifter behövs för insamlingen av erforderlig statistik och för en effektiv skattekontroll. Men inget tvivel kan råda om dessa begränsningars oförenlighet med strävan till fria kapitalrörelser över gränserna. Resultatet blir att valutaregleringen återinförs bakvägen. I de pågående förhandlingarna mellan EFTA och EG om upprättandet av ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde har Sveriges utrikeshan delsminister uttryckt ambitionen att förbehålla sig så få undantag från EGs regelverk som möjligt. Regeringens förslag i propositionen är mot denna bakgrund mycket överraskande. Det framgår av texten att man är fullt medveten om att de föreslagna reglerna inte klarar en granskning från denna synpunkt. Det heter också att de torde behöva omprövas inom kort. Utskottsmajoriteten — alla andra partier än moderaterna — instämmer i detta uttalande. Det finns verkligen skäl att ställa frågan varför man på detta sätt med berått mod går in för en nyordning som man vet inte kan bli särskilt långlivad. En annan sak hade det möjligen varit, om man hade ännu någon tid behållit ett sedan tidigare gällande regelsystem, som så småningom skulle ändras. Men att nu lägga fram ett nytt förslag om begränsningar för kapitalets fria rörlighet är verkligen att sända fel signal till våra förhandlingsmotparter i EES-processen. Herr talman! När principbeslutet togs här i riksdagen om att avveckla valutaregleringen, uttalade jag i kammardebatten att detta också innebar ett beslut att sänka Sveriges rekordhårda skattetryck och att anpassa våra skatteregler till förhållandena i omgivande länder, inte minst på kapitalbeskattningens område. Det kommer att visa sig omöjligt att bibehålla så starkt avvikande regler som vi nu är i färd med att införa. Resultatet blir endast att den flykt av placeringskapital som redan är i full gång fortsätter och förstärks. Det är, som vi har påpekat i vår motion, numera fullt möjligt att packa en resväska full med sedlar och flytta dem till ett annat land, så länge dessa pengar är avsedda för konsumtion. Däremot är och förblir det förbjudet att investera eller spara dem genom att t.ex. köpa värdepapper eller sätta in dem på bank. Denna skillnad i synsätt och behandling kan inte annat än framstå som stötande för rättskänslan. Till en del kan utformningen av den föreslagna betalningslagen inte uppfattas som annat än ett uttryck för strävan att låsa in sparkapital i Sverige, annars går det helt enkelt inte att förklara exempelvis föreskriften, som jag nämnde, att man inte får betala mer än 3 000 kr. per år i premie till utländskt livförsäkringsbolag. Men denna metod att styra kapitalströmmarna är redan i dag verkningslös. Även om resultatet blir det åsyftade, nämligen att premien betalas in till svenskt försäkringsbolag, placerar detta bolag i sin tur medlen utomlands i aktier eller fastigheter. För närvarande tycks de svenska försäkringsbolagens hela utrymme för nyplaceringar och mera därtill utnyttjas för investeringar i andra länder. Svårigheterna för småsparare att fritt handla med aktier utomlands kringgås också genom alla de utlandsfonder som nu startas i rasande takt, och där svenska skattemyndigheter går miste om möjligheterna att exempelvis ta ut kapitalvinstskatt i samband med omplaceringar. Dessa aktuella företeelser understryker, enligt min mening, nödvändigheten av att den svenska skattelagstiftningen harmoniseras med förhållandena i omvärlden. Detta gäller inte bara tekniska frågor som skatteunderlag m.m. utan även nivån på skatteuttaget. Det nu framlagda förslaget om införande av en källskatt uppgående till 30 26 på kapitalinkomster ger mig anledning att påminna om att liknande försök i andra länder har framkallat en kapitalflykt som framtvingat en skyndsam reträtt från lagstiftarens sida. Mest upp märksammat är kanske införandet av en källskatt på 10 70 i Tyskland för drygt ett år sedan. Det ledde till att småspararna i stor omfattning flyttade sina banktillgodohavanden till Luxemburg. Resultatet blev att den ansvarige finansministern fick ersättas med en ny och att den nytillkomne efter endast några månader fick återkalla bestämmelsen på ett så definitivt sätt att även tankegångar om en källskatt inom hela EG på 15 96 måste skrinläggas. Men även finska och österrikiska politiker har bränt fingrarna rejält när de har försökt beskatta sina väljares sparmedel. En källskatt på kapitalinkomster och även på kapitalvinster med hela 30 20 framstår som helt omöjlig i perspektivet av fria kapitalrörelser inom ramen för ett finansiellt integrerat Europa. Det enda säkra sättet att i längden klara skattekontrollen är således att anpassa den svenska kapitalbeskattningen till vad som gäller i andra länder. Detta är också en förutsättning för att vi skall kunna undvika att en stor del av det kapital som är tillgängligt för långsiktiga placeringar försvinner ur Sverige. Som vi moderater ser saken är den föreslagna betalningslagen ett återfall i förlegat regleringstänkande. Visserligen kan detta återfall inte bli särskilt långlivat, men just därför finns det skäl att helt avstå från denna omväg och att i stället utforma en ordning som står i samklang med aktuella liberaliseringssträvanden inom OECD och EG. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 4 och 6. Eftersom vi moderater inte ser någon nämnvärd nytta med att fila på kantigheter i den föreslagna betalningslagen utan vill ha en helt annan lösning, kommer vi att avstå från att rösta vid eventuella voteringar om folkpartireservationerna 9, 10 och 11.

Herr talman! När Sveriges valutarestriktioner i praktiken nästan upphävdes för snart ett år sedan — efter 50 års varaktighet — hälsades detta med stor glädje av alla anhängare av marknadsekonomi och rationell internationell arbetsfördelning. De flesta hoppades att friheten för svenska företag och individer att investera utomlands skulle kompenseras av att utlänningar skulle utnyttja sina nyvunna möjligheter att investera här i Sverige. Så blev det inte. Mot svenska investeringar utomlands under det senaste året på runt 50 miljarder kronor står utländska investeringar i Sverige på blygsamma 5 miljarder kronor. Svenska företags utlandsinvesteringar kan i stor utsträckning hänföras till de många osäkerheterna om vart Sveriges ekonomi är på väg — hur Sveriges anslutning till EG kommer att se ut, hur energipolitiken kommer att påverka priser och eltillgång samt hur vår lönebildning kommer att påverka kostnadsläget. Men när det gäller utlänningars vilja att investera i Sverige tillkommer ett annat moment — många utländska företag anser att Sverige fortfarande har mer eller mindre socialistiska restriktioner som nu och i framtiden begränsar deras rörelsefrihet om de investerar här. Industriministerns många uttalanden om kollektivt ägande och nationellt kapital bidrar till att öka de utländska företagens misstro mot Sverige. Mot denna bakgrund är det extra olyckligt om man tror att en valutareglering kan återinföras på ganska lösa grunder. Utskottsmajoriteten föreslår att valutareglering kan införas vid krig eller krigsfara. Ingen har någon invändning mot det. Men därutöver föreslås det att valutareglering kan införas om det föreligger allvarliga störningar. Det är naturligtvis en bedömningsfråga om en sådan situation anses föreligga. Jag anser att farhågorna för ett alltför lättsinnigt återinförande av valutaregleringen kan begränsas om man skriver in i lagen att valutareglering i fredstid får införas endast om synnerligen allvarliga störningar till följd av utomordentligt stora kortfristiga kapitalrörelser skulle uppstå. Detta går något längre än undantagsklausulen i EGSs slutliberaliseringsdirektiv. Det är motiverat mot bakgrund av Sveriges långa historia med valutareglering och för att tydliggöra Sveriges vilja att lösa interna problem med intern anpassning.

I betänkandet föreslås också en lag om betalningar till och från utlandet. Jag menar att den behövs av hänsyn till skattekontroll och betalningsbalansstatistik. Innebörden av betalningslagen är i korthet att alla större betalningar måste ske genom en auktoriserad valutahandlare. Detta är i praktiken ett monopol, vilket folkpartiet ogillar. Vi har emellertid respekt för behovet av skattekontroll — uppenbarligen i motsats till Lars Tobisson — men hoppas att det internationella samarbetet kommer att utvecklas snabbt på detta område. När så har skett bör betalningsmonopolet omedelbart avskaffas. Det är bra att utskottet slår fast att reglerna behöver ses över inom en relativt snar framtid. Herr talman! Det som hos många människor uppfattas som betalningar till och från utlandet — nämligen växling av pengar — berörs inte i betänkandet. Detta beror på att växling av kontanter inte klassificeras som betalning till eller från utlandet utan just som växling. Verksamheten vid växlingskontor berörs alltså inte av den nya lagstiftningen utan kommer att kunna ske på precis samma sätt som i dag. Folkpartiet har ytterligare några reservationer där vi föreslår ett antal mindre men viktiga uppmjukningar i lagstiftningen. Vi anser t.ex. inte att riksbanken bör få fortsätta att använda s.k. valutalimiter, och vi anser att man redan nu bör börja använda enkäter i stället för betalningsblanketter för statistikändamål. Av hänsyn till kammarens arbetssituation skall jag emellertid inte orda mer om detta och begränsa mig till att yrka bifall till reservation 5.

Herr talman! Så skall riksdagen äntligen avskaffa valutaregleringen, äntligen enligt någras uppfattning. Utskottet slår fast ”att det inte får råda något tvivel om att ett i princip oåterkalleligt steg har tagits mot en verklig avreglering och en marknadsorienterad styrning av kapitalrörelserna”. För att förklara varför man ändå vill behålla möjligheten att tillgripa valutareglering i t.ex. krissituationer och även i andra sammanhang hänvisar man till att propositionens lagförslag är utformat i nära överensstämmelse med den undantagsklausul som finns intagen i EGs slutliberaliseringsdirektiv. Jag vet inte vem man vill beveka med den skrivningen. Det torde vara en tidsfråga innan den socialdemokratiska regeringen följer efter moderaterna, backar på neutralitetskravet och kräver medlemskap i EG. Man har hört sådana tongångar. Vi i vänsterpartiet vet att valutaregleringen i dag inte är något effektivt medel för att begränsa och styra kapitalrörelser. Vi kan konstatera att kapitalismen har nått till det utvecklingsstadium då det är svårt att föra en nationellt självständig politik. Kapitalismen har förvisso inneburit teknisk utveckling och ökat välstånd i vissa delar av världen. I andra delar har den lett till underutveckling, stagnation och tillbakagång. Det som vi i vänsterpartiet anser vara avgörande för Sveriges nationella självständighet är att näringslivet har en hög teknisk och kunskapsmässig nivå, att forskningen är framstående och att det finns ett nationellt uthålligt kapital som kan säkra nödvändiga strategiska investeringar i Sverige. Hittills har utvecklingen ju inte varit sådan. Tvärtom har den liberalisering som skett försvårat möjligheten att föra en aktiv politik mot ett ökat negativt internationellt beroende. Man kan t.o.m. säga att den svenska politiken har varit ett stöd till en stegvis utflyttning av näringslivets investeringar liksom andra kapitaloch portföljtransaktioner. Man kan också ha synpunkter på tidpunkten för avregleringen. Valutakommittén ansåg i sitt slutbetänkande att man inte skulle tänka på några omfattande liberaliseringar förrän vi hade ett stabilt och växande överskott i bytesbalansen. Det är inte precis vad man kan säga om det läge som vi har i dag. Att behålla valutaregleringen skall inte vara ett självändamål. Vi anser därför att det behövs en utredning om hur man skall finna mer effektiva redskap för att Sverige skall kunna bedriva en självständig stabiliseringspolitik och stärka vårt nationella oberoende. Vi tycker att den befintliga valutaregleringen skall behållas i avvaktan på vad en sådan utredning kan ge. Statistiska centralbyrån har gett uttryck för farhågor att kvaliteten på statistiken skall försämras efter en avreglering. Den bedömningen gör man utifrån andra länders erfarenheter och egna tidigare erfarenheter. Vänsterpartiet står bakom två reservationer i detta betänkande, och jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Vi står inför politiska beslut som kan bidra till att öka det ekologiska förfallet och leda till att våra sociala system kommer att degraderas. Vi är inne i en process då snart allt i samhället skall anpassas till EG och den stora västeuropeiska marknaden. Den slopade valutaregleringen är ett exempel på denna anpassning. Syftet var att se till att kapitalägarna kan röra kapitalet helt utan hinder mellan länderna. Rörligheten kräver att skattelagstiftningen, som Lars Tobisson mycket riktigt påpekade, harmoniseras mellan länderna så att det föreligger obetyd liga eller inga skillnader. Finns det skillnader dras kapitalet till de länder som upplevs som skatteparadis för kapitalet. Harmoniseringen av skattelagstiftningen gäller all skattelagstiftning. Det är i det ljuset som vi skall se den stora skattereformen, som vi skall fatta beslut om i nästa vecka. De kraftiga marginalskattesänkningarna som gynnar de välbeställda skall betalas med den breddade momsbasen. Det sker en omfördelning av skattebördan till de mindre bemedlades nackdel. De skall tvingas till att arbeta mera och intensivare för att klara sin ekonomi. Arbetskraftsutbudet skall ökas för att vi skall kunna konsumera mera och öka penningomsättningen. De svenska momssatserna är långt högre än de som råder inom EG. Vid anpassning måste de svenska momssatserna sänkas. Att detta är på gång redan före ett eventuellt EG-avtal kan utläsas av en intervju med den lyckliga Anne Wibble i Nya Lidköpingstidningen den 5 juni 1990, där hon säger att det nu är dags att sänka kapitalskatterna och momsen. Eftersom vår socialdemokratiska regering är helt i händerna på Wibble och folkpartiet kommer vi snart att få se denna förändring. En sänkt kapitalbeskattning gynnar ett fåtal i samhället. Sänkt moms drabbar ett flertal i samhället genom det stora skattebortfallet som en anpassning skulle innebära. Tal på mellan 40 och 50 miljarder per år har nämnts. Så stora intäktsbortfall slår hårt på den sociala sektorn och den offentliga sektorn. Vi får därför räkna med betydande problem framöver, om vi vill bibehålla vård och omsorg på de nivåer som vi hitintills har bestämt oss för att ha. Än finns det inga uttalanden från ledande politiskt håll om en förestående degradering av de sociala systemen. Det är troligen bara en tidsfråga. En sänkt moms innebär samtidigt en kraftig ökning av konsumtionskraften i samhället. Eftersom ökad konsumtion ger ökad materiell förbrukning och därmed ökar miljöförstöringen, säger miljöpartiet nej till en framtida momsanpassning till EG-nivåer också av det skälet. Till detta kommer den uttalade viljan att frikoppla riksbanken från riksdagen och det politiska inflytandet. Tanken är att riksbanken självständigt skall föra den ekonomiska politik som är möjlig genom att inflationsskydda kronan och genom att balansera med ökad arbetslöshet. Vid ökad arbetslöshet hålls lönekrav och därmed inflation tillbaka. De demokratiska processerna verkar man vilja sätta ur spel. Anne Wibble är lycklig enligt intervjun därför att hon har tvingat regeringen att acceptera 95 Jo av folkpartiets ekonomiska politik. Att tvinga det största minoritetspartiet till en ekonomisk politik, som går på tvärs med hela dess uttalade ideologi för vilket det har arbetat i hundra år är en bravad. Att hon är lycklig är förståeligt. Hennes lycka delas säkert av ett antal stora kapitalägare. Det finns plats för en kvinna i år när årets svensk skall krönas. Däremot är nog lyckan inte särskilt stor hos dem som värnar om våra ekologiska system och vår framtid och inte heller kommer de som drabbas av nedskärningarna i den offentliga sektorn att vara lyckliga. Vad har då den avskaffade valutaregleringen lett till? Jo, till att vi har fått ett enormt flöde av kapital till de lukrativa och spekulativa fastighetsmarknaderna på kontinenten, att det inte blir intressant att satsa på långsiktigt industriellt resurs snålt byggande och på de nödvändiga miljöinvesteringarna. De skulle inte vara konkurrenskraftiga nog; kapitalavkastningen når inte samma höjder som när man spekulerar. Det har lett till att kapitalhanteringen blir utomordentligt kortsiktig och att vi får en oansvarighet för allt utom för själva ”kapitalförmerandet”. Dessa snabba penningflöden kommer att komma i konflikt med normala demokratiska långsiktiga utvecklingsprocesser och kan medföra en otillbörlig yttre styrning av länders framtid, en styrning som inte grundar sig på folkets uttalade vilja utan på en liten, ofta främmande, elits vilja att snabbt bli ännu mera förmögen. Att industriinvesteringarna i Sverige har gått ner är inte ett primärt utslag av misstro mot Sverige som industriland. Det beror främst på två saker: den slopade valutaregleringen och bristen på arbetskraft. Vem vill satsa pengar på nya produktionslinjer i ett land där det inte går att få tag i arbetare? Nej, då satsar kapitalägarna hellre sina pengar i länder där man köar för arbete och ställer låga krav på betalning och arbetsmiljö och där en spekulativ fastighetsmarknad ger snabba vinster. Kapital är resultatet av många människors arbete. Vi kan med fog fråga oss om det är denna kapitalflykt och skingring av arbetsresultat som var slutmålet för den svenska modellen. Vi i miljöpartiet de gröna vill att det av följande grundläggande skäl skall finnas en valutareglering: det ekologiska förfallet, den sociala dimensionen och den självständiga ekonomiska politiken. Vi vill ha en valutalag som begränsar kapitalets rörlighet av ekologiska och sociala skäl.

Vi i miljöpartiet de gröna anser dessutom att det är viktigt att eftersträva en så stor frihet som det över huvud taget är möjligt att uppnå i den ekonomiska politiken. Utan frihet har vi inga möjligheter att bedriva en inrikespolitik enligt de värderingar och de önskemål som vi har i Sverige. Det pågår nu en egendomlig utförsäljning sä att säga av det eget svenska — den svenska modell för socialt ansvarstagande som vi alla har haft anledning att vara mycket stolta över. Det gäller då den svenska modell som socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen har kämpat för under många år och under hårt motstånd från de borgerliga partierna — en modell som man borde vara stolt över. Nu finns risken att man börjar avveckla denna med hjälp av den slopade valutaregleringen och skatteomläggningen, under trycket från folkpartiet och moderaterna. I all tysthet pågår det ett systemskifte utan like. Vad som sker är att det förs moderat politik utan att moderaterna behöver vara med. Det är inte att undra på att Bildt inte ville vara med och bilda regering i vintras — folkpartiet och socialdemokraterna står ju för det grundläggande ekologiska och sociala nedbrytningsarbetet. När detta är klart är det bara att ta över efter de partier som totalt har förlorat sin trovärdighet på vägen. Det är hemskt att bevittna en process som innebär att sociala system planssigt kan börja brytas ned samtidigt som processen förvärrar vår miljösituation och våra möjligheter på lång sikt att överleva. Det är sorgligt att riksdagen inte är villig att lyssna till varningsorden om pågående ekologiska kollapser och därmed inte är beredd att handla i landets, medborgarnas och den internationella solidaritetens intresse. Den föreslagna valutalagen är, i mitt tycke, ett led i en långsiktig politik som syftar till ekologisk kollaps och ökade sociala orättvisor. Därför avvisar vi propositionen och betänkandet och vill att regeringen kommer tillbaka med ett förslag om en bibehållen valutareglering och en beredskapslag i enlighet med de kriterier som vi i miljöpartiet de gröna har föreslagit. Avslutningsvis yrkar jag bifall till miljöpartiet de grönas reservationer 2 och 8.

Herr talman! I slutet av maj förra året beslutade riksdagen att tiden för valutaregleringen skulle förlängas med ett år. Det sakliga skälet till den förlängningen var inte att man strävade efter att upprätthålla det materiella innehållet utan det var att vi därmed skulle skapa den tidsfrist som behövdes för att hitta former för skattekontroll och statistikunderlag på annat sätt än genom de föreskrifter som valutaregleringen gav. Nu har vi fått regeringens förslag, och riksdagen står inför att fatta beslut. Valutaregleringen, som återfinns i valutalagen från 1939, Carl Frick, ers av en lag om valutareglering. Det handlar om en ren beredskapslag. Denna skall kunna tillämpas under säkerhetspolitiska kriser och i krig. I fredstid skall lagen kunna sättas i kraft efter framställning från riksbanksfullmäktige om ”valutamarknaden och valutapolitiken utsätts för allvarliga störningar till följd av utomordentligt stora kortfristiga valutarörelser”. som det står i I §i lagförslaget. Anne Wibble vill att det i stället för allvarliga störningar skall stå synnerligen allvarliga störningar. Hon kommer själv med motargument när det gäller EGs slutliberaliseringsdirektiv. Det rätta ordet finns inte med. Men vi tycker faktiskt inte att det finns anledning att gå längre. I stället tycker vi att det finns goda skäl att ha samma tillämpning som övriga länder i Europa. För att vinna tid i debatten skall jag försöka att göra aktuella kommentarer med anledning av vissa uttalanden som har gjorts här. Kraven på skattekontroll och statistik skall tillgodoses genom en ny lag benämnd Betalningar till och från utlandet — eller betalningslagen, som den allmänt kallas. Från alla håll kommer det invändningar mot förslagen — om man får uttrycka sig så slarvigt. Inom vänsterpartiet och miljöpartiet anser man, som vi har hört, att valutaregleringen skall behållas. Man anser — i varje fall gör Carl Frick det — att den också skall tillämpas striktare än vad som för närvarande är fallet. Det finns olika utgångspunkter för resonemanget. Inom vänsterpartiet noterar man — kanske är det t.o.m. så, att man håller med om detta — att valutaregleringen, i varje fall inte på senare år, nämnvärt har vidgat landets penningpolitiska beroende. Det är faktiskt inte fråga om ”gamla skivbekanta”, utan här är det fråga om någonting nytt från vänsterpartiets sida. Jag tror inte att det har något att göra med det partiets namnbyte. I varje fall är det fråga om ett nytt ställningstagande. Miljöpartiet vill av ekologiska och sociala skäl ha kvar valutaregleringen för att kunna begränsa kapitalets rörlighet. I det avseendet hade Carl Frick en målande beskrivning. Problemet är bara att Carl Frick inte har kunnat förklara för mig — ja, jag tror att han inte ens har tänkt igenom detta — hur han med hjälp av valutaregleringen kan uppnå de i och för sig viktiga mål som man har satt upp. När det gäller folkpartiets invändningar gör jag tolkningen att dessa inte är av principiell natur. Snarare är de av teknisk natur. Moderaterna däremot vill inte under några som helst omständigheter att valutalagen skall användas i fredstid. Dessutom avvisar de förslaget till betalningslag. Lars Tobisson har utförligt redogjort för detta. Han sade — och det kan man läsa både i motionen och i reservationen — att det här är ett exempel på förlegat regleringstänkande. Jag har inte för avsikt att fingranska varje reservation. I stället försöker jag att begränsa mig till de stora frågorna. Först något om moderaternas huvudinvändning, såsom jag har uppfattat denna. Man vill inte att valutalagen under några som helst förhållanden skall kunna sättas i kraft i fredstid. Det spelar ingen roll vilka påfrestningar eller störningar som vårt land utsätts för. Bort med den! säger moderaterna. Utskottets majoritet delar den uppfattning som redovisas i propositionen. Avregleringen har så att säga kommit för att stanna. Det är ett besked så gott som något till alla här i kammaren. Men det här är också ett besked som, skulle jag vilja säga, vårt land vill ge. Det är ett oåterkalleligt steg. Regleringen tas alltså bort. Trots att detta är sagt kan man faktiskt inte, Lars Tobisson, bortse från att det kan inträffa extraordinära händelser som faktiskt inte kan bemästras med det som ni moderater kallar för marknadskonforma åtgärder. Det här gäller i mycket extrema krissituationer. Att sådana kan bli verklighet har man förutsett inom EG. I EGs slutliberaliseringsdirektiv har man därför infört en undantagsklausul, och det är den som propositionen ansluter sig till. På detta sätt visar vi klart och tydligt att Sverige i framtiden inte kommer att använda valutaregleringen på annat sätt än vad EG-länderna kommer att göra. Vi behöver dock inte gå längre än dessa. Det här har jag redan berört i min kommentar beträffande Anne Wibbles förslag om tillägget av ordet synnerligen. Härav följer skrivningen om ”utomordentligt stora kortfristiga kapitalrörelser”. I en sådan situation skall åtgärderna i fråga kunna vidtas även i fredstid. Så några kommentarer till vänsterpartiet och miljöpartiet. Som jag tidigare har sagt, och detta har också mina värderade kolleger i dessa båda partier framfört, vill man behålla valutaregleringen. Ni har olika utgångspunk ter. Men jag tar mig ändå friheten att bemöta er samtidigt och på ungefär samma sätt. Vänsterpartiet säger i sin motion: ”Den nuvarande valutalagstiftningen är med tidens utveckling inget effektivt medel att begränsa och styra kapitalrörelser.” Det är så sant som det är sagt, Maggi Mikaelsson! Dessutom har regleringen inte fungerat lika för alla. Stora och små företag har berörts på olika sätt av regleringen. Stora och extremt exportinriktade företag har inte alls berörts, om de inte har velat beröras. Det principiella skälet till utskottsmajoritetens negativa inställning till vänsterpartiets krav på utredning om ”mer effektiva metoder för att föra en självständig stabiliseringspolitik” är att vi tycker att principerna om fri handel är bra. Vi vill inte resa barriärer. Därför säger vi nej till vänsterpartiets krav på utredning. Herr talman! Jag skall säga några ord om betalningslagen. Riksdagen har tidigare sagt att det när avvecklingen av valutaregleringen fullföljs är viktigt att kunna upprätthålla en god skattekontroll och att ha en bra statistik över utrikesbetalningarna. Den lag om betalningar till och från utlandet som riksdagen nu har att ta ställning till är avsedd att tillgodose dessa krav, som riksdagen tidigare har framställt. Moderata samlingspartiet och miljöpartiet begär att förslaget om betalningslag skall avslås — av olika skäl, gissar jag. Moderaternas argument framgår bäst av deras motion, där de skriver: ”Då statistikinsamling med fördel kan ske genom urvalsförfarande, är det uppenbart” — och här kommer nyckelmeningen — ”att det främsta skälet till alla dessa inskränkande föreskrifter är önskemålet att upprätthålla en effektiv skattekontroll.” Ja visst, Lars Tobisson! Är det då något fel med god skattekontroll? Uppenbarligen tycker ni moderater att det är fel. Vad ni egentligen säger är ju att skattekontrollen spelar ingen roll, eller i varje fall liten roll, när det gäller betalningar till och från utlandet. I och för sig har jag anat tidigare att ni moderater tycker så, men här står det i klartext i era egna skrivningar, och det är bra. Det vore naturligtvis bättre om skattekontrollen kunde upprätthållas genom ett vidsträckt och helst heltäckande internationellt samarbete, men eftersom detta ännu inte finns är det enligt vår mening nödvändigt med inhemska regler. När Europarådsoch OECD-konventionen om handräckning i skatteärenden trätt i kraft bör det, enligt propositionen, vara tillåtet att göra betalningar till eget inlåningskonto i de länder som godkänt konventionen och som lämnar kontrolluppgifter till svenska skattemyndigheter. Vi får avvakta detta, och därför är det, enligt majoritetens uppfattning, lämpligast att regeringen i förordning meddelar de undantagsbestämmelser som kan vara lämpliga. Jag säger detta speciellt till Anne Wibble. Om inte annat så för att vara artig mot fru Wibble, vill jag säga några ord om förslaget att valutahandlare skall lämna kontrolluppgifter om betalningar till och från utlandet om dessa överstiger 50000 kr. Dessutom skall kontrolluppgifter lämnas om mindre betalningar, om dessa är delbetalningar av en summa som är större än 50 000 kr. Folkpartiet tycker inte att det är rimligt att kräva att valutahandlare skall ta reda på om det är fråga om en delbetalning och vill därför inte att detta krav skall ställas. Majoriteten tycker att denna bestämmelse är nödvändig, då luckorna annars skulle bli för stora för dribblande och trixande. Innan jag slutar skall jag för vinnande av tid kommentera något av det som har sagts. Lars Tobisson talar med stor glädje i rösten om att tanken på källskatt på kapital har fått skrinläggas i EG. Ja, det talar för sig självt.

Jag hoppas att Anne Wibble inte skall falla in i det här otäcka sättet att argumentera. Jag vill säga till Carl Frick att vi inte för en skattedebatt i dag. Om Carl Frick ännu inte har snappat upp det kommer han inte att ha gjort det på onsdag heller, dvs. att vi med den nya skattereformen skall sänka skatten på arbete och höja skatten på kapital. Det är några dagar kvar, och om Carl Frick vill kan han få litet privatundervisning. Jag kan gå igenom skatteförslaget med honom, så att han inte gång på gång skall stå i denna talarstol och säga saker som inte är verkliga. Jag kan bara lugna Carl Frick med att vi socialdemokrater inte kommer att medverka till att sälja ut den svenska modellen. Däremot är inte den svenska modellen en gång för alla given. Den måste ständigt vinnas på nytt, precis som demokrati och frihet. Den är inte stereotyp. Det finns skäl att göra förändringar, eftersom verkligheten förändras. Vi kommer alltså inte att sälja ut den, Carl Frick, inte ens till Anne Wibble — men jag tror inte att hon vill köpa den. Med det här vill jag yrka bifall till utskottets hemställan, och därav följer avslagsyrkande på reservationerna.

Herr talman! Först vill jag vända mig till Arne Kjörnsberg, som framhåller betydelsen av att man nu har en beredskapslag som kan användas även i mycket extraordinära situationer. Han kommenterar inte den parallell jag drog med prisregleringslagen, om vilken precis samma argument anfördes, nämligen att den behövdes även i situationer av ej krig eller krigsfara. Bara några månader senare kom, trots att man hade sagt att det var nästan omöjligt att det kunde inträffa, ett allmänt prisstopp. Nu blev detta ingripande helt verkningslöst, då det riktade sig mot politiskt beslutade prishöjningar, som infördes samtidigt som prisstoppet. Poängen är att det är precis samma situation på valutasidan. Om det uppkommer allvarliga störningar, ej föranledda av krig eller krigsfara, beror det på att man missköter den ekonomiska politiken, och då försöker på något sätt ingripa mot sig själv. Det är inte verkningsfullt. Det är i så fall mycket bättre att ansluta kronan till EMS — då får vi nämligen andra nationers stöd i fall av allmän valutaoro i världen. Beträffande betalningslagen betonar vi moderater såväl i motionen som i reservation 6 att Sverige skall verka för förbättrad skattekontroll över gränserna, men den får inte ges formen av fortsatt valutareglering. Förra året vid den här tiden gjorde jag med riksdagens bistånd en studie resa till viktiga EG-länder. Det framgick då klart, vilket sedan har bekräftats, att det inte blir någon gemensam källskatt på kapitalinkomster. Vidare sade man att man var med på ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter i olika länder, men då för allvarlig brottslighet, som knarkhandel, däremot knappast vid skatteundandragande åtgärder. Redan den I juli förverkligar man inom EG den inre marknaden vad gäller kapitalrörelser och finansiella tjänster. Vad skall hända i EES-förhandlingarna? Skall vi bara ge med oss och säga att vi visserligen har infört en lag, men den får vi ta tillbaka, för vi förstår att ni inte är beredda att skicka kontrolluppgifter till Sverige om sådana här frågor. Vad tjänar i så fall hela denna omväg till? Detta gäller för övrigt inte bara EG-länder. Man kan tänka sig något litet land med god banksekretess. Som jag har påvisat är det fullt möjligt att ta ut kapital dit och sätta in det på ett konto. Det lär vi inte kunna komma åt med hjälp av den här typen av föreskrifter. Nej, det enda sättet att begränsa både kapitalflykt och skatteflykt är att harmonisera kapitalbeskattningen med vad som gäller i andra länder. Det kommer ni att få rätta er efter, Arne Kjörnsberg.
Herr talman! Jag försökte få Arne Kjörnsberg att införa det lilla ordet synnerligen i beredskapslagstiftningen om valutaregleringen. Han ville inte göra det, och han hävdade att det inte var nödvändigt att gå längre än undantagsklausulen i EGs slutliberaliseringsdirektiv. Men det är faktiskt nödvändigt och önskvärt, Arne Kjörnsberg, att Sverige går litet längre. Vår historia är en av 50 års valutareglering, och allt vi kan göra för att minska den misstro som finns i utlandet mot den svenska ekonomin är av stort värde. Allt vi kan göra för att öka tilltron till att vi skall lösa våra egna interna problem med intern anpassning är av mycket stort värde. Det skulle därför faktiskt vara av utomordentlig betydelse för den svenska ekonomin om detta lilla ord ”synnerligen” kunde införas, just därför att det går litet längre än EGs direktiv. Arne Kjörnsberg påstod att min och folkpartiets invändning mot betalningslagen var av teknisk natur. Det är faktiskt fel. Jag poängterade särskilt att vi principiellt ogillar det betalningsmonopol som betalningslagen skapar, men av hänsyn till behovet av skattekontroll har vi inte velat motsätta oss att denna lagstiftning införs. Vi har sagt, och jag upprepar det, att så fort man får ett tillräckligt utvecklat internationellt samarbete bör den här lagen avskaffas. Vi har också föreslagit i några reservationer ett antal uppmjukningar som är ganska viktiga. Att man inte skall behöva ta reda på om betalningar är delbetalningar eller inte gjorde sig Arne Kjörnsberg en aning lustig över. Jag tycker att det är fel. Det är ett fullständigt meningslöst slag i luften att ha den typen av begränsningar i lagen. Det är därför mycket lämpligt att ta bort den. Arne Kjörnsberg gjorde en konstig kommentar att man inte fick använda någon otäck ton mot industriministern. Om jag kommer ihåg vad jag sade var det att hans tal om kollektivt ägande och nationellt kapital bidrar till att öka misstron mot svensk ekonomi. Detta är vare sig otäckt eller någonting annat än rena rama sanningen. Jag förbehåller mig rätten att ha den uppfattningen.
Herr talman! Jag sade tidigare att valutareglering inte är ett självändamål. Det viktiga är att vi skall förmå att driva en nationellt självständig ekonomisk politik. I den mån vi har ändrat uppfattning inom vänsterpartiet beror det på att vi har analyserat kapitalismens utveckling. Vi ser att det behövs andra och mer effektiva metoder för att garantera självständigheten. Att kapitalet har blivit så transnationellt och fungerar över nationsgränserna innebär att det blir allt svårare att kontrollera och styra internationella transaktioner. Vi vill i dag behålla valutaregleringen för att markera att Sverige har för avsikt att driva en nationellt självständig politik. Vi vill också ha en utredning om nya metoder. Vi vill med den utredningen bl.a. att man skall ta reda på möjligheterna för fackliga organisationer att förhindra eller påverka osunda kapitalrörelser. Jag vet inte om Arne Kjörnsberg anser att vi har ett bra ekonomiskt läge i Sverige i dag, så att det inte alls behövs någon form av styrning och kontroll.
Herr talman! Jag försökte i mitt anförande visa varför vi kan påräkna både ekologiska och sociala problem vid stor rörlighet hos kapitalet. Finansutskottet gjorde en resa till bl.a. Australien i höstas. Det framkom att man även där hade slopat sin valutareglering. Man påpekade att det ekonomiska handlandet blev utomordentligt kortsiktigt. Det gör att långsiktiga investeringar inte blir så intressanta. Miljöinvesteringar får mycket svårt att konkurrera med andra spekulativa sätt att förmera kapital på. Det betyder att det finns all anledning att misstänka att vi får mycket svårt att klara de viktiga miljöinvesteringarna i framtiden. Även på kontinenten och inom EG förekommer många besvärliga miljösituationer. Där har man en stor rörlighet av kapital. Man kan fråga sig om det inte finns ett samband mellan ekonomi och ekologi. Man kan vara så intresserad av att snabbt förmera sitt kapital, att man glömmer bort att satsa på de nödvändiga investeringarna för att komma till rätta med de ekologiska problemen. Jag tror att det finns ett allvarligt och viktigt samband där, som vi borde uppmärksamma. Vi har framfört den typen av åsikter många gånger i denna kammare och i andra sammanhang. Det finns ännu ingenting som visar att vi skulle ha fel, tycker jag. Arne Kjörnsberg säger att socialdemokraterna inte vill sälja ut den svenska modellen. Jag är fullkomligt övertygad om att man inte vill sälja ut den. Men den svenska modellen hotas som en logisk konsekvens av kapitalets utomordentligt stora rörlighet och kraven på en utslätad och utjämnad skattelagstiftning mellan alla Europas länder. Då måste man naturligtvis anpassa sig till det land som befrämjar kapitalets rörlighet allra mest. Det är, som Lars Tobisson säger, en klar och logisk konsekvens. Det kommer att innebära stora påfrestningar på det svenska samhället. Det kommer att påverka de sociala och ekologiska systemen negativt. Det är en långsiktigt dålig process. Vi är övertygade om att man nere på kontinenten, där miljöförstöringen är stor, successivt skall komma till insikt om att man inte kan bedriva ekonomisk politik på det sätt man gör i dag, om man har för avsikt att lämna någon form av goda livsförutsättningar till kommande generationer.

Herr talman! Först vill jag vända mig till Lars Tobisson, som talade om prisregleringslagen. Det herr Tobisson syftade på hände i samband med det s.k. stoppaketet. Det var en extrem situation, då vi försökte att i ett slag växla ned lönebildningen i vårt land. Jag kommer så väl ihåg ett mycket humoristiskt yttrande i finansutskottet förra året, när vi diskuterade den här frågan. Gunnar Björk talade om att en sådan här extrem situation kunde vara detsamma som 20 gånger Tuvekatastrofen. Jag vet inte hur det passar in här, men händelsens dimension var mycket extrem. Härmed har jag också kommenterat, eller i varje fall tangerat, fru Wibbles synpunkter på ordet synnerligen. Det skulle vara av stort värde om vi med tanke på vår historia gick litet längre i fråga om valutaregleringen, säger Anne Wibble. Det kanske vore av lika stort värde om vi kunde vara överens om att det beslut som vi nu skall fatta är oåterkalleligt. Regleringen avskaffas. Men det ifrågasätts av en del. Det kanske gör samma skada som den nytta ordet synnerligen möjligen skulle göra. Anne Wibble sade dessutom att jag var lustig. Det var jag inte alls. I varje fall var det inte min mening. Vi tror att om man hade det på det sättet att man kunde sätta i system att göra delbetalningar skulle det ge utrymme för trixande, och det vill vi inte ha. Självfallet förstår jag att Anne Wibble förbehåller sig rätten att tycka vad hon vill, och säga det också, om industriministern. Men, fru Wibble, jag förbehåller mig rätten att säga vad jag vill, och tycka vad jag vill, om det Anne Wibble säger och tycker om industriministern. Betalt — kvitterat. Då är vi överens i den delen. Carl Frick säger att det finns mycket besvärliga miljöproblem på kontinenten. Ja, de värsta finns i det som vi tidigare har kallat Östeuropa, och där har man minsann haft valutareglering. Vi skall inte sätta oss på alltför höga hästar, tror jag. Människorna i Västeuropa, i Frankrike och Västtyskland, kommer också att ställa sina krav. Carl Frick! Vi skall inte vara så chauvinistiska att vi tror att vi är bäst i allt, även om vi är det i mycket.

Herr talman! När Arne Kjörnsberg nu skulle exemplifiera vilka omständigheter som kunde tänkas motivera ett ingripande enligt kautschukparagrafen i valutalagen drog han till med exemplet 20 gånger Tuvekatastrofen, enligt ett samtal som vi hade i finansutskottet i höstas. Det är bara det att det inte var 20 gånger Tuvekatastrofen som inträffade i februari. Vad det rörde sig om var att man skulle hitta på åtgärder för att tillåta finansministern att lämna sin post utan att det märktes att detta skedde i protest mot den förda regeringspolitiken. Då drog man till med alla dessa stoppåtgärder inkl. prisstoppet, som var så befängt, därför att det riktades mot de åtgärder som man samtidigt vidtog i andra avseenden, bl.a. höjda skatter och avgifter. Det kunde naturligtvis inte få någon effekt, utan vi fick under prisstoppets löptid de kraftigaste prishöjningar vi haft under de senaste åren. När vi nu invänder mot att ge samma möjligheter när det gäller valutalagen beror det på att vi har ett så färskt exempel på hur sådana kautschukparagrafer kan missbrukas. Är det så att det ute i världen inträffar någon verkligt betydelsefull förändring som kan framkalla valutastörningar, kan vi inte möta den med en reglering och med att försöka sluta oss inom vårt skal — vi måste själva tillåta att den ekonomiska politiken påverkas av sådana förändringar. Slaget kan dämpas genom att vi deltar i ett internationellt valutasamarbete. Sedan hade Arne Kjörnsberg ingenting att säga om den diskussion jag tog upp om skattekontroll och huruvida man skall utöva sådan genom att faktiskt behålla protektionistiska inslag i valutapolitiken. På annat sätt kan jag inte beskriva det faktum att man förbehåller svensk valutabank eller utländsk bank som har fått auktorisation i Sverige olika transaktioner över gränserna — det blir ju effekten av det hela. Jag frågade, och jag upprepar den frågan: Vad händer nu? I EG har man tagit bort sådana restriktioner. Man har inte infört ett system där man är skyldig att skicka kontrolluppgifter på bankräntor över gränserna. Vi eftersträvar så nära relationer som möjligt. Vi kommer att sitta i förhandlingar om det. Skall vi i dessa förhandlingar säga: Nej, då står vi utanför EES, för vi kan inte godta den här situationen? Eller skall vi göra det som Arne Kjörnsberg och regeringen egentligen redan har förutskickat, nämligen återkalla den här lagstiftningen? Då ställer jag frågan: Vad skall det tjäna till att införa den? Det måste ju vara helt fel signal som Arne Kjörnsberg och regeringen därigenom skickar till våra förhandlingsmotparter i EES-processen. Det går inte att förklara hur det här hänger ihop, men jag skulle faktiskt vilja be om i varje fall ett litet försök på de tre minuter som Arne Kjörnsberg kan ha kvar.
Herr talman! Avskaffandet av valutaregleringen är oåterkalleligt, sade Arne Kjörnsberg och önskade att vi vore ense om det. Jag tycker självfallet att det är utomordentligt bra att han uttrycker sig på det sättet. Det är just för att markera att avskaffandet är oåterkalleligt som jag kräver att ordet ”synnerligen” skall tillföras. Det var tydligen att trampa på en utomordentligt öm tå att över huvud taget nämna industriministerns namn och än mer att citera någonting som han skulle ha sagt. Jag måste säga att det gläder mig mycket att jag får tillfälle att så här helt naturligt upprepa vad jag inledningsvis sade — jag gör det eftersom jag tycker att det är ett mycket sanningsenligt påstående, och alltid övertygar det någon ytterligare litet grand.

Herr talman! Arne Kjörnsberg beskyllde mig och miljöpartiet för något slags miljöchauvinism. Men det är faktiskt inte alls vad det är fråga om. Det är i stället en oro över den miljöutveckling som dels sker i vårt land, dels förekommer på kontinenten. Vi förväntar oss faktiskt att det även där nere kommer ett kraftfullt uppvaknande med anledning av de problem som den förda ekonomiska politiken medför. Att man har och har haft en fruktansvärd miljöförstöring i öst beror väl närmast på att man inte har haft någon ekonomi över huvud taget att tala om. Det är två helt skilda system som har arbetat vart och ett på sitt sätt och lett till olika grad av miljöförstöring. Jag tror inte att något av de två olika typerna av ekonomiska system kan frånhända sig ansvaret för den miljöförstöring som uppstått på ömse sidor. Det är bara en förhoppning från vår sida att man skall komma till insikt om detta och förstå att en överrörlighet hos kapitalet innebär att det blir mycket svårt att få till stånd de nödvändiga satsningarna på ekologiska och miljömässiga investeringar, som vi faktiskt behöver för att vi skall få en fungerande framtid. Det kan inte vara meningen att det samlade resultatet av våra arbetsinsatser skall hamna i spekulationer i fastigheter och andra saker. Det vore faktiskt på lång sikt oändligt mycket bättre om de pengarna kunde användas för en ordentlig uppbyggnad av ett fungerande svenskt näringsliv som är resurssnålt och för att få till stånd ett jordbruk och andra näringar som inte förstör vår natur. Vi har ett ansvar för kommande generationer och även ett internationellt ansvar, och det tycker jag att vi skall ta. Det viktiga i svensk politik är kanske ändå att kraftfullt verka för att kapital används på ett långsiktigt förnuftigt sätt och inte på ett kortsiktigt spekulativt sätt.

Herr talman! Som alla förstår var Lars Tobissons påstående om skälet till stoppaketets framläggande en insinuation och ingenting annat. Det inser naturligtvis alla utom möjligen herr Tobisson. När herr Tobisson med benägen hjälp från riksdagen, som han själv uttryckte det, var ute och reste i Europa förra sommaren och talade med företrädare för framstående EG-länder hade det varit naturligt om herr Tobisson hade frågat varför EG-länderna i sitt slutliberaliseringsdirektiv har det som Lars Tobisson kallar för en kautschukparagraf. Anne Wibble tror att hon trampade på en öm tå när hon talade om Rune Molin. Låt mig erkänna att jag för min del nog trampade över.

Jag erkänner att jag var litet ömtåad och trampade över när jag kommenterade Anne Wibbles anförande. Till Carl Frick vill jag säga att östländerna inte hade någon ekonomi alls, Prot. 1989/90:137 men valutareglering i kubik, det hade de, och det har inte hjälpt i miljöfrå 9 juni 1990 gorna. Jag påstår inte att ni är miljöchauvinistiska, Carl Frick. Vad jag ville ha sagt var bara att medborgarna i de länder i Västeuropa som Carl Frick talar om också kommer att ställa krav. Det gör de redan, och vad jag ville säga var att vi säkert kommer att kunna hjälpa varandra. Vi får hjälpa dem och de får hjälpa oss i kampen mot kapitalet, för en kamp blir det onekligen. Vi har ju företagsledare i Sverige som säger att blir det en lagstiftning på arbetsmiljöoch miljöområdet som de inte kan acceptera flyttar företagen utomlands. Det enda sättet att bemästra det är att många väl utvecklade länder har ungefär samma ambitioner när det gäller miljöfrågorna.